Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Karin Falkmer här har sagt. När det gäller reservation nr 1 om minskad etableringskontroll vill jag understryka att en grundläggande förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera väl är att det inte föreligger olika former av etableringshinder. En sund konkurrens i ett livskraftigt näringsliv utgör den allra bästa möjligheten för konsumenterna att genom sitt konsumtionsval främja utbudet av olika varor och tjänster. Vi har haft debatter om dessa saker åtskilliga gånger här i kammaren. Men det tycks vara fåfängt att sträva efter att få er socialdemokrater att anförtro enskilda människor uppgiften att som konsumenter styra marknaden. I stället klamrar ni er fast vid maktinnehavet. Det gäller då både politiker och myndigheter. Ett styrande och ett pekande från staten, från kommunerna eller från någon annan myndighet kan ni inte avstå från. Men inte är det politikernas maktutövande i detaljer som gör folkets lycka. Vi tycker att det behövs en samlad översyn av kontrollbestämmelserna och reglementena -- detta för att minska antalet, eller för att få bort, onödiga inskränkningar i näringsfriheten, som ju finns i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Så något om reservation nr 3. Också denna reservation står bl.a. vi i folkpartiet liberalerna bakom. Reservationen handlar om minskad reglering av tillfällig försäljning. Även denna fråga har tagits upp tidigare här i kammaren. Det är inte många månader sedan beslut fattades här om en minskad reglering. Socialdemokraterna har lagt fram en proposition om en minskad reglering vad gäller tillfällig försäljning. Men det handlade inte om ett fullständigt borttagande av regleringen. Vi vill dock att onödig reglering skall bort även på detta område. Reservation nr 7 gäller upphävandet av lagen om anordnande av visst automatspel. Även den frågan behandlades här i kammaren för inte särskilt länge sedan. Här är det samma sak. Regeringen har t.o.m. skärpt reglementena för automatspel. Men vi tycker inte att det skall förekomma fler regler än vad som är absolut nödvändigt. I linje med folkpartiet liberalernas motion förra året i detta sammanhang anser jag att den här lagen skall ändras, så att fortsättningsvis varken automatspel utan förvärvssyfte eller uppställning av automater kommer att omfattas av tillståndsplikt. Denna lag kom till helt i onödan. Det var klåfingrighet från politikernas sida som låg bakom lagen. Vi protesterade redan vid införandet av lagen. Sedan dess har vi varje år arbetat på att få bort den här lagen. Jag instämmer i vad motionärerna säger, nämligen att man skall ha rätt att fritt redovisa konkreta alternativ i den demokratiska debatten. Det borde faktiskt vara en självklarhet. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om reservation 6 som handlar om affärstidsregleringen. Under flera år har enskilda motioner väckts här i riksdagen från socialdemokratiskt håll. Man har sagt att man vill att affärstiderna återigen skall regleras. Det är ett typiskt exempel på ett fullständigt onödigt petande från politikernas sida i fråga om angelägenheter som bara berör butiken och kunden. Åtskilliga gånger har socialdemokrater uttalat både i utskottet och här i kammaren att affärstidsregleringen bör återinföras. När man har argumenterat för ett återinförande av affärstidsregleringen har det låtit både ansträngt och krystat: Det skulle bli billigare varor. Också handelsanställda skall vara lediga på söndagar. Av någon anledning är det inte intressant vad gäller sjukvården, transportväsendet eller andra servicenäringar. Vidare har man sagt att det skulle vara olyckligt att behöva arbeta första maj. Jag tycker att den sortens argument är upprörande. Nog begriper jag att det är facket som trycker på. T.o.m. på den socialdemokratiska kongressen framstod den här frågan nästan som en ödesfråga för Sverige. Vad debatten gällde var om man skulle gå till butiken kl. 17.00 eller kl. 19.00 på kvällen eller om man skulle gå på lördagar eller söndagar. Resultatet av allt detta blev att man kostade på en utredning -- helt i onödan, skulle jag vilja säga. Det var med stor vånda som socialdemokraterna konstaterade att utredningen slutligen slog fast att det saknades skäl för en affärstidsreglering. Utredningen avrådde regeringen från sådana planer. Tanken var helt enkelt dum och otidsenlig, menade man. Och där är vi nu. Socialdemokraterna hukar när de påminns om dessa saker. Men vi i de borgerliga partierna tycker faktiskt att riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen, så att det slutgiltigt slås fast att vi skall ha fria affärstider i Sverige. Herr talman! Jag är mycket frestad att yrka bifall till reservation nr 6. Men av hänsyn till kammarens tidsschema skall jag inte göra det, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas olika näringsrättsliga regleringar. Rätten att etablera sig som näringsidkare och att bedriva näringsverksamhet är i princip fri i Sverige. Alltsedan 1976, då 1864 års näringsfrihetsförordning upphävdes, är emellertid inte näringsfriheten lagfäst. Det finns dock vissa inskränkningar i näringsfriheten innebärande att man måste söka tillstånd hos en myndighet för etablering. Detta gäller då hänsyn måste tas till människors liv, hälsa eller säkerhet eller då det är fråga om stora ekonomiska värden. Det kan vara fråga om legitimering av läkare, auktorisation av elinstallatör osv. Jag tror att det är mycket viktigt att vi stimulerar till näringsverksamhet i vårt samhälle. Därför bör man på olika sätt främja företagsamheten. Det gäller att skapa så gynnsamma förutsättningar att företagen har en chans att klara sig. Visst förekommer det konkurser i vårt näringsliv. Men man måste då göra en analys för att ta reda på vad dessa beror på. Många gånger har småföretagen så att säga fallit i brist på riskkapital. Det vore därför bättre att se till att t.ex. småföretagen får tillgång till erforderligt riskkapital. Då måste vi stimulera olika former av sparande. Detta kan göras på många vis, bl.a. genom skattefritt sparande. Det är i alla fall viktigt att åstadkomma stimulanser för att få fram riskvilligt kapital. Den senaste tidens konkurser bland småföretagen har inte sällan berott på att olika kreditinstitut har krävt en större säkerhet för utlånat kapital än vad som gällde vid utlåningstillfället. Ett litet företag med små likvida medel har fått svårigheter när det gäller att betala tillbaka krediter i och med att instituten med kort varsel har krävt återbetalning. Vi skall inte åstadkomma en skärpning vad gäller etableringsmöjligheterna. I stället bör vi, som är fallet inom exempelvis EG, hjälpa småföretagen genom förmånliga lån och sänkta skatter och avgifter, så att dessa får en rimlig chans att klara sin ekonomi. Om vi skall få nyetableringar av småföretag måste vi också inta en positiv attityd till näringsverksamheten. Det finns ju så många kreativa och duktiga företagare i vårt samhälle. Dessa bör vi stötta, inte stjälpa. Nyetablering av företag har också stor betydelse för tillväxten, effektiviteten och konkurrensen i näringslivet. Därför är det viktigt att det råder frihet när det gäller att etablera företag. Det är en grundläggande förutsättning för en livskraftig och sund näringsverksamhet. Och detta är till gagn för oss alla. Det är just inom småföretagsamheten som framtida arbetstillfällen kommer att uppstå. I reservation nr 4 berörs frågan om en ökad reglering av tillfällig handel. I och för sig skall vi inte ha större inskränkningar än vad som är nödvändigt. Men det är viktigt att på mindre orter trygga en god service med ett visst utbud hos den fasta handeln. Därför anser vi att den tillfälliga handeln inte kan släppas helt fri när det gäller möbler, mattor och husgeråd. Då skulle ju den fasta handel som finns på mindre orter kunna slås ut. Servicen skulle försämras, något som ingen är betjänt av. Jag vill också något beröra reservation nr 6 som handlar om affärstidsregleringen. Jag instämmer i vad Gudrun Norberg sade här. Vi har nu under en lång tid haft fria affärstider. Människor har olika vanor när det gäller att handla. De fria affärstiderna har gjort att människor har större möjligheter att välja tidpunkten för sina inköp. Därför är det lika bra att nu slå fast att de fria affärstiderna skall bibehållas. Det måste vara upp till varje handlare att själv bestämma öppettiderna. Likaså är det upp till kunden att bestämma när inköp skall göras. Nuvarande ordning är således bra och bör bibehållas. Herr talman! Vi i centern stödjer naturligtvis alla reservationer som vi har i detta betänkande. Men jag nöjer mig med att nu yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! När jag lyssnar till Karin Falkmer och Gudrun Norberg kan jag inte undgå att tänka på den gamla Fridas visa: Släpp fångarne loss, det är vår. Största möjliga frihet åt största möjliga antal människor är idealet. Det är klart att frihet är viktig, men nu lever vi i ett ganska komplicerat samhälle, vilket betyder att vi inte klarar oss utan rimliga regler. Jag tycker att det skulle vara välgörande om debatten kunde handla om vad som är en lagom regelnivå, i stället för att man helt dogmatiskt säger att alla regler är av ondo. Jag vill i och för sig inte tala till förmån för affärstidsreglering, men jag kan se en betydande skillnad mellan behovet av att få sjukvård på lördagar och söndagar och att göra sina inköp på lördagar och söndagar. Det är faktiskt inte helt jämförbara begrepp. Det finns åtskilliga kristna människor i det här landet som tycker att söndagarna borde vara fria från affärsverksamhet. Beträffande frågan om näringsidkare ansluter jag mig till reservation 5, där man menar att det inte skadar med en något bättre kontroll av tillfällig handel. Den som utövar tillfällig handel skall enligt den nya lagen, som för övrigt enligt ett tidningsreportage inte tycks vara särskilt väl bekant -- frågan är alltså om regeringens sätt att bekantgöra nya lagar verkligen fungerar -- uppge sitt namn och sin adress. Jag ansluter mig till dem som kräver att man dessutom skall uppge sitt registreringsnummer, som moms och mervärdeskattebetalningsskyldighet. På det viset får man ytterligare en möjlighet att kontrollera att det är fråga om ett vederhäftigt företag. Avvägningarna är svåra. Kjell Ericsson tycker att kommunalpolitikerna skall kunna göra sådana. Karin Falkmer och Gudrun Norberg tycker att det är ohyggligt att kommunerna skall ha någonting att säga till om i detta fall. Regleringen har naturligtvis att göra med en viss omsorg om konsumenterna. Det är fråga om vad som är en lagom omsorg om konsumenterna. Jag har inte tagit ställning i denna fråga, men jag tycker att frågan borde kunna diskuteras i ett något lugnare tempo än det som Karin Falkmer och Om småföretagens värde säger sig alla vara överens. Även vi i miljöpartiet är i högsta grad inställda på att värna om småföretagen. Vi talar ständigt om värdet av småskalighet, maktspridning osv. Det är inget tvivel om att vi vill värna om småföretagsamhet. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är fel att ställa vissa krav på dem som etablerar sig som företagare, lika väl som vi säger att man skall ha en viss utbildning för att vara förskolelärare, grundskolelärare eller adjunkt på ett gymnasium. En präst skall ha en bestämd utbildning osv. Vi tror alltså att det är väldigt nyttigt att ställa krav på den som skall etablera sig som företagare åtminstone vet vad en balansräkning och en vinst och förlusträkning är samt har gått igenom någon form av kurs eller utbildning. Detta gagnar nämligen småföretagen. Det blir bättre för småföretagare, det kommer att bli färre haverier, färre konkurser och färre olyckor. Folkpartisterna säger att bara det som leder till skada till liv och lem kräver reglering. Jag menar att den skada som ett haveri i ett småföretag kan åstadkomma för den företagare som själv råkar ut för konkurs kan vara en stor tragedi. För familjen kan det också vara en tragedi, för leverantörer och kunder i varje fall en olycka. Med ett rimligt mått av förhandsutbildning skulle faktiskt sådana olyckor många gånger kunna förebyggas. Då vet den som ger sig in i att bilda ett företag, vare sig det är ett aktiebolag eller handelsbolag, vad som krävs i ett företag. Jag har väldigt svårt att se att detta är någon orimlig regleringsekonomi. För mig är detta fråga om omsorg om den presumtive företagaren och hans omgivning. De olyckor som drabbar folk i samband med konkurser kan vara ungefär lika plågsamma som en invaliditet efter en bilolycka och liknande för den enskilde individen. Många människor får faktiskt en psykisk kollaps som kanske aldrig går att bota i samband med att deras företag går över styr. Så jag vädjar till debattörerna att något sänka tonen och diskutera vad som är lagom. Vi sitter ju i det här huset för att debattera vad som är en lagom reglering. Behövdes det inga regler, behövdes inte denna riksdag heller. Men vi behöver alltså ha vissa spelregler. Vi bör på ett någorlunda fördomsfritt sätt kunna diskutera hur dessa spelregler skall se ut. Sedan till kärntekniklagen. Vi har alltså fattat beslut i Sveriges riksdag, vilket senast bekräftats i en trepartiuppgörelse och i en energiproposition som har lagts på riksdagens bord och som förmodligen kommer att vinna riksdagens beslut, om att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Vi har en lag som säger att det första kravet för att genomföra beslutet är att vi inte bygger nya kärnkraftverk. Det är ganska självklart. Det kan naturligtvis också ifrågasättas om denna lag behövs, för varje vettig människa inser att det vore oförnuftigt att bygga några nya kärnkraftverk. Det är lika oförnuftigt att projektera nya kärnkraftverk som man inte skall få uppföra och som i varje fall skall vara avvecklade inom 19 år, vilket är alldeles onödigt kort tid för den typen av investeringar. Jag kan hålla med om att lagen borde vara onödig, därför att det ju är statliga och kommunalt ägda företag som är de enda som har chansen att ägna sig åt denna verksamhet. Där borde man ha så mycket förstånd att man icke förslösar skattebetalarnas tillgångar till att utföra dyrbara projekteringar. Sådana projekteringar kostar ju många miljoner, det hoppas jag att Karin Falkmer har klart för sig. Det kostar miljoner kronor till absolut ingen nytta.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Lars Norberg kan jag inte annat än att be om en replik. De borgerliga partierna står för marknadsekonomi. De anser att marknadsekonomin är det i särklass bästa ekonomiska systemet att styra ett land med. I marknadsekonomin är näringsfrihet utan etableringskontroll ett av adelsmärkena. I lagar och regler skall man ge skydd för hälsa och säkerhet men för övrigt inte reglera och styra människornas enskilda val i olika frågor. Sedan har vi dem med mera planekonomisk inställning, regleringsivrarna. Vi finner faktiskt i det här betänkandet ganska typiska exempel på var vi har miljöpartiet. I den första av reservationerna vill vi minska etableringskontroll, miljöpartiet vill ha mer kontroll. När det gäller tillfällig försäljning vill vi minska regleringen, medan miljöpartiet vill ha mer kontroll. Om affärstidsreglering har miljöpartiet inte skrivit någonting, men jag tolkade Lars Norbergs uttalanden att det lutar åt mer reglering även där. Vad gäller kärntekniklagen är det, som jag ser det, helt befängt att ha en lagparagraf som förbjuder ett litet antal människor i vårt land att konstruera och presentera förslag på kraftområdet om de anser det befogat. Avgörandet skall inte tas av politikerna i Sveriges riksdag. Avgörandet skall lämnas till de mycket kunniga och kompetenta industrimänniskorna. I alla planekonomiländer inför faktiskt politikerna, de styrande, regel efter regel, lag efter lag just under parollen omsorg om medborgarna! Hur många lagar är inte införda i olika förtryckarländer under just parollen omsorg om medborgarna i landet.
Herr talman! Karin Falkmer förstår fortfarande inte min argumentering för att det finns någonting som heter lagom nivå här i livet och att det finns problem som behöver lösas, sociala problem och samhällsproblem som behöver få gemensamma lösningar. Därför har vi en lagstiftande församling som kallas för riksdag. Därför har vi en regering som har befogenhet att utfärda förordningar grundade på riksdagens anvisningar. Jag tycker att vi skulle kunna föra en vettig diskussion om var gränserna skall gå. Jag kan respektera att Karin Falkmer anser att det är bra att outbildade människor kan starta företag utan att veta vad de ger sig in i. Jag tror för min del att det skulle vara ganska nyttigt om de hade vissa enkla förkunskaper. Detta har jag yrkat för i den reservation som jag har undertecknat. Jag är förvånad över att Karin Falkmer inte inser att detta inte betyder att vi skall ha planekonomi eller att vi skall göra avsteg från marknadsekonomin. Alla demokratiska länder i väst har en marknadsekonomi. Samtidigt har man en lagstiftning som sätter upp vissa gränser för hur marknadsekonomin skall fungera. Vi har alltså en lagstiftning som talar om hur aktiebolag och handelsbolag skall fungera, hur de skall betala skatter osv. Jag har väldigt svårt att förstå den typen av argumentering där man säger att det är planekonomi när någon anser att det på någon punkt krävs mer reglering. Jag har i många fall instämt i moderaternas yrkanden på minskad reglering, men det beror helt på hur verkligheten ser ut. Just när det gäller etablering av småföretag är det min övertygelse att många människor råkar i olycka på grund av sin bristande kunskap. De råkar in i brottslighet. Ackordcentralens chef har vittnat inför näringsutskottet om att många människor genom sin okunnighet råkar in i brottsliga situationer. De kan inte och förstår inte hur bokföringen skall göras och hur ekonomin i ett mindre företag skall skötas. Jag tror bara att en elementär utbildning skulle rädda många nya företagare och leda till en positiv utveckling av småföretagen.
Herr talman! Jag håller med Lars Norberg om att vi självfallet måste ha en lagstiftning. Jag tror att vi kan vara eniga om det. Men frågan är ju vilken nivå som är lagom, vilket Lars Norberg talade om. När vi anser att denna nivå är passerad föreslår vi avreglering. Och vi har i flera olika betänkanden föreslagit sådan avreglering, eftersom lagarna skall vara till för att i första hand garantera rättssäkerhet, trygghet och säkerhet och inte vara till för att sätta käppar i hjulet för enskilda människor i olika sammanhang.
Herr talman! Jag försöker erinra mig några tillfällen då jag har gått på moderaternas linje när det gäller avreglering. Jag kommer i håg ett fall som gällde de fackliga organisationernas möjlighet att mer eller mindre tvinga sina medlemmar att teckna vissa försäkringar. I detta sammanhang gick jag faktiskt på moderaternas linje och yrkade på ökad frihet. Jag tyckte att det var en onödig frihetsinskränkning att man mer eller mindre tvingade människor att teckna försäkringar som t.ex. kunde leda till att de blev dubbelförsäkrade. Det är alltså fråga om vad som är lagom. Jag har tydligen en annan uppfattning än Karin Falkmer när det gäller behovet av förkunskaper för dem som skall starta småföretag. Jag tycker att vi sakligt skulle kunna diskutera det utan att ifrågasätta om det innebär en total avveckling av marknadsekonomin eller ett totalt hemfallande åt planekonomi. Jag kan inte förstå att det innebär mer planekonomi att kräva att vissa småföretagare skall ha några förkunskaper än att säga att en präst skall ha läst litet teologi eller att en lärare faktiskt skall ha gått i genom en viss lärarutbildning.

Herr talman! Detta betänkande har tillkommit med anledning av yrkanden i tolv olika motioner. Som synes är det flera olika frågor som har samlats under rubriken Näringsrättslig reglering, m.m. Resultatet av utskottets behandling har resulterat i en majoritetsskrivning samt tio olika reservationer. Jag skall kortfattat kommentera några av reservationerna. Lars Norberg, går åt andra hållet. De borgerliga hävdar att det i princip skall vara fritt att starta företag. Det enda undantaget enligt reservationen är om människors hälsa eller säkerhet står på spel. Låt mig konstatera att de borgerligas förblindade tro på att marknaden skall lösa alla problem är något överdriven. Begreppet säkerhet är ett uttryck som kan ge långtgående konsekvenser om man vidgar innebörden av ordet. Det skulle nog få även reservanterna att acceptera en hel del ingrepp som de inte har tänkt på. Som tidigare anser utskottsmajoriteten att det nuvarande systemet för etableringskontroll skall bearbetas i det fortsatta arbetet med avreglering och regelförenkling. När det gäller reservation 2 vill jag hänvisa till den utredning rörande konkurser som tillsatts. Moderaterna och folkpartiet önskar enligt reservation 3 minskad reglering vid tillfällig försäljning. De vill ändra en lagstiftning som trädde i kraft för tio dagar sedan. Man skulle kanske tillåta en lag att verka något längre innan man ändrar i den, i varje fall anser utskottsmajoriteten det. Enligt reservation 4 vill centern att även möbler, mattor och husgeråd skall regleras vid tillfällig handel. Majoriteten i utskottet delar, liksom tidigare, inte denna uppfattning. I reservation 6 tar de borgerliga partierna upp frågan om affärstidsreglering. Den bygger på motioner som skrivits med anledning av en genomförd utredning om effekterna av fria affärstider. Denna utredning är nu avslutad och nedlagd. Såvitt jag och utskottsmajoriteten kan bedöma föreligger inga planer om en förnyad reglering av affärstiderna. Därför yrkar jag avslag på reservation 6. Reservanterna tar ingen som helst hänsyn till de sociala skäl som ligger bakom tillkomsten av denna lag. Reservanterna visar enligt min uppfattning stor okunnighet. Det gäller i första hand moderaternas reservation 8. Jag yrkar avslag på båda reservationerna. I reservation 9 kräver moderaterna och folkpartiet att kärntekniklagen skall ändras. De vill att det skall bli möjligt att vidta förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Detta är enligt nuvarande lagstiftning förbjudet. Utskottsmajoriteten har inte funnit det befogat med en sådan ändring. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande

Herr talman! Sven-Åke Nygårds säger att folkpartiet hyser en förblindad tro på marknaden. Det är ju inte precis vad Sven-Åke Nygårds gör. Han har ingen tro på enskilda människor ens. Men han avslutar sitt resonemang om den här reservationen med att säga att fortsatt avreglering skall ske. Varför tar då inte socialdemokraterna det steget? Varför har vi varit tvungna att reservera oss? Varför kunde vi inte vara överens om att det inte skall finnas etableringshinder? Detta är faktiskt bara ett exempel på avregleringar. Socialdemokraterna har varit motståndare till detta och kämpat emot gång på gång och sagt att det inte går, precis som om människor inte klarar sig utan en stark reglering inom olika områden. Jag skall som exempel ta upp valutareglerlingen. Det sades tidigare att det inte skulle vara möjligt att ta bort valutaregleringen i Sverige. Men nu är den borta. Och socialdemokraterna tvingas till steg efter steg i den riktningen. Men det är ganska lustigt att socialdemokraterna säger att de skall fortsätta avregleringen men samtidigt hånar oss genom att säga att vi har en förblindad tro på att marknaden klarar detta utan regleringar. Äntligen är utredningen om affärstiderna nedlagd. Vi har i flera omgångar yrkat på att den skulle läggas ned. Jag tycker faktiskt, Sven-Åke Nygårds att det vore logiskt att riksdagen nu uttalade att vi skall ha fria affärstider, eftersom utredningen kom fram till det och regeringen inte heller tycks komma till något annat beslut och inte vill tala om detta mer. Slå då fast att vi skall ha fria affärstider i Sverige. Det skulle vara ett välkommet besked från socialdemokraterna.

Herr talman! Sven-Åke Nygårds tycks ha en svag tro på det enskilda företagen. Orsaken till många av de konkurser som vi har i Sverige i dag beror på att regeringen under lång tid har fört en felaktig ekonomisk politik. De rätta förutsättningarna för företagssamheten här i Sverige har inte skapats. Det är en grundorsak till den nuvarande situationen. Man skulle göra som man gör inom EG, nämligen satsa på småföretagsamheten och hjälpa till att skapa gynnsamma villkor för den i form av sänkta skatter och sänkta avgifter och hjälpa till med riskkapital, som är en mycket stor fråga i dag. På grund av den ekonomiska politik som har förts har vi även fått ett mycket högt ränteläge. Och det tär hårt på småföretagens kapital. Om man i stället satsade på småföretagen och försökte främja småföretagsamheten i det här landet skulle man klara av dessa problem.
Herr talman! Jag instämmer i Gudrun Norbergs och Kjell Ericssons anföranden. Och för att förkorta debatten behöver jag inte upprepa vikten av att vi har etableringsfrihet och driver en småföretagarvänlig politik. Det är socialnämnderna som får arbetet med att hantera automatspelslagen. Som jag ser det är det väl befogat att man tar bort denna lag och låter socialnämnderna i landet använda denna tid till mycket viktigare uppgifter, t.ex. att bekämpa drogerna ute i kommunerna, vilket är ett oerhört allvarligt problem i dag. Det är viktigt att vi arbetar konstruktivt med de sociala problem som finns ute bland ungdomar och inte sticker huvudet i busken och tycker att vi har klarat problemen genom att förbjuda flipperspel. Är Sven-Åke Nygårds beredd att här och nu klart och tydligt säga att de fria affärstiderna skall bibehållas?
Herr talman! Jag vill ställa en kort fråga till Sven Åke Nygårds. Han berörde över huvud taget inte frågan om registrering av dem som bedriver tillfällig handel, dvs. att de skall uppge sitt registreringsnummer för mervärdeskatt. I betänkandet står det: ''Om ytterligare åtgärder skulle krävas från kontrollsynpunkt borde emellertid, menade utskottet, i första hand de generella föreskrifterna på området skärpas.'' Jag har litet svårt att förstå detta uttryck, eftersom begreppet tillfällig handel innebär att personer under kort tid etablerar sig inom handeln. Och dessa personer behöver kanske ha en något tydligare adressbeteckning än vad som gäller personer som bedriver permanent handel. Beträffande dessa personer vet man nog väl att deras verksamhet är momsregistrerad och att de personer är bofasta. Men när det gäller den tillfälliga handeln vore det värdefullt att få en ordentlig kontroll över att det är vederhäftiga företagare som bedriver denna handel och att deras namn, adress och momsregistreringsnummer klart framgår.
Herr talman! Karin Falkmer och Gudrun Norberg går upp i falsett över hur eländigt det är med regleringar i Sverige. Jag måste säga att det är förvånande att det över huvud taget finns några företagare i det här landet som finner skäl att driva företag. Det finns ju trots allt flera hundra tusen företag som blomstrar och går ganska bra. Jag undrar hur de kan överleva. Om Gudrun Norberg tyckte att jag hånade henne, ber jag om ursäkt. När det gäller affärstiderna vill jag bara upprepa att det, i varje fall inte såvitt jag vet, föreligger några förslag om att reglera dem.
Herr talman! Nej, Sven-Åke Nygårds, det är inte så eländigt att vi inte har några företag kvar i Sverige. Självfallet har vi det. Men det är inte många dagar sedan som vi hade en offentlig utskottsutfrågning här i riksdagen om investeringar i Sverige kontra i utlandet. Det visade med all tydlighet -- och det vet var och en -- att svenska företagare gör många och stora investeringar utomlands, eftersom de inte vill satsa på företagsamhet i Sverige och inte vill expandera i Sverige. Det omvända förhållandet förekommer inte, att utländska företag skulle investera i Sverige. Man vill inte satsa på Sverige. Näringslivsklimatet i Sverige är faktiskt inte särskilt positivt, utan det finns mycket att förbättra. Det är en mycket större fråga än den etableringskontroll som vi talar om i reservationen. Eftersom Sven Åke Nygårds tog upp frågan om det över huvud taget kan finnas företag i Sverige, måste jag säga att Sverige inte är något bra företagarland, men att det självfallet inte är så uruselt att det inte finns några företag. Vi kan däremot göra klimatet mycket bättre här i Sverige, och det försöker vi göra.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds, det finns många företag i det här landet, men inte tillräckligt många. Vi skulle behöva många fler. Vid den hearing vi hade framkom -- vilket Gudrun Norberg sade -- att investeringarna i detta land är alltför låga. Det behövs nu dels expansion i befintliga företag, dels nyetableringar inom olika områden. Om vi skall kunna trygga välfärden är enda chansen ett fungerande näringsliv. Då måste också en utbyggnad göras inom olika verksamheter inom olika branscher. Vi måste då satsa på småföretagsamheten. Vi måste ge företagen en möjlighet att verka här i landet på rimliga ekonomiska villkor. Med den politik som har förts nu klarar man inte av det.

Herr talman! Det är inte nog med att det är svårt att uttala hela namnet i betänkandet, det är också svårt att förstå varför majoriteten vill överföra statens aktier i OK Petroleum AB till staten i stället för att sälja dem till de enskilda människorna. Det finns en borgerlig trepartireservation som går ut på att just detta skall göras. När man frågar sig vad som är klokt i det fallet, skall man inte behöva fråga sig varför man skall sälja ut dessa aktier på den enskilda marknaden till enskilda människor. Man skall ställa sig den omvända frågan: Vad finns det över huvud taget för motiv för att staten skall använda sina pengar till att äga aktier i ett näringsdrivande företag i ett oljebolag? Det är fråga som de som hävdar förstatligandet bör svara på. Vad finns det för anledning att överföra dessa aktier från nuvarande statlig ägo till Förvaltningsaktiebolaget Fortia i stället för att sälja ut dem? Runt om i hela världen ser vi nu hur man säljer ut statliga företag och överger varje tanke på att staten skall styra näringslivet genom ägande, därför att man har insett de dominerande fördelarna med privat och enskilt ägande. Jag skulle vilja fråga majoritetens talesman här i kammaren vad det finns för motiv till att staten skall äga dessa aktier. Finns det några erfarenheter runt omkring i världen som talar för att staten bör äga aktier i oljeföretag av denna typ? Finns det några erfarenheter från svensk historia av statlig företagsamhet som talar för att dessa aktier skall överföras i Fortias ägo? Är det av värde att minska utrymmet för personligt ägande, vilket man gör genom denna typ av åtgärd? Är det av värde att man minskar utrymmet för investeringar i infrastrukturen genom att behålla detta i statlig ägo i stället för att sälja ut det så att man får pengar till att bygga vägar, järnvägar och andra viktiga saker i vår infrastruktur? Jag skulle vilja fråga majoritetens talesman var i världen -- utomlands eller i Sverige -- det finns erfarenheter som motiverar att dessa aktier skall tillföras staten i form av Förvaltningsaktiebolaget Fortia? Det vore intressant att få ett besked på den punkten, eftersom det skulle vara ett unikt besked.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

Herr talman! Här kommer ett exempel på att vi miljöpartister understundom är ganska villiga att avreglera. Vi har här kommit fram till nästan samma slutsats som moderaterna, nämligen att det inte finns några starka motiv för att staten skall engagera sig i oljeprospektering, oljeindustri eller oljeförsäljning. Att den statliga insatsen i prospekteringsverksamheten har varit mycket misslyckad ur ekonomisk synpunkt framgår med all tydlighet av propositionen. Man har förlorat mycket pengar på den här verksamheten, och staten hade över huvud taget ingenting där att göra. Det är den slutsats man kan dra. Staten hade naturligtvis ingen särskild kompetens. I vissa länder har staten i årtionden ägnat sig åt oljeindustrin, Gunnar Hökmark. Det gäller bl.a. i England, där British Petroleum har varit statligt ägt under årtionden. Staten kan således bedriva oljehantering och oljeindustri. Men den svenska staten har uppenbarligen icke tillägnat sig dessa färdigheter. Det finns således all anledning för staten att dra sig ur svensk oljeindustri. Detta är vad vi föreslår. Skillnaden mellan moderterna, folkpartiet och miljöpartiet i det här avseendet är att vi som vanligt vill vidga ägandet och i första hand låta de anställda i företagen bli aktieägare när staten säljer ut sina aktier, vilket uppenbarligen inte moderater och folkpartister kan tänka sig.

Det finns anledning att ställa en fråga till utskottets företrädare. Det står att utskottet instämmer i regeringens uppfattning att statens aktier i OKP, OK Petroleum, skall överlåtas till Fortia och att utskottet tillstyrker förslaget i propositionen. Som nämnts kommer utskottet senare under våren att behandla frågor som gäller statligt företagande. Det är möjligt att vi kommer att göra det. Jag har inte sett någon påtaglig motivering till varför man motsätter sig detta, mer än att man skall behandla det senare under våren. Av den energipolitiska propositionen har jag inte kunnat utläsa att man där tar ställning till vad man skall göra med aktierna i OK Petroleum, men det är möjligt att Barbro Andersson kommer att avslöja något av vad som här komma skall.

Herr talman! I detta betänkande behandlas dels en proposition om försäljning av statens aktier i Petroleum AB enligt ett avtal som parterna har träffat. Utskottsmajoriteten tillstyrker detta förslag. I propositionen föreslås också att statens aktier i OK Petroleum skall överföras till Förvaltningsaktiebolaget Fortia. Fortia bildades som vi alla minns för att man skulle få en mera ändmålsenlig form för förvaltandet av det statliga aktieinnehavet. Den överlåtelse som nu föreslås innebär ytterligare ett steg mot affärsmässighet inom den statliga kapitalförvaltningen. Ersättningen till staten för överlåtelsen av aktierna i Svenska Petroleum Exploration AB till OK Petroleum AB beräknas till ca 500 milj.kr. Dessa medel har medräknats för att finansiera de insatser som föreslås i energipropositionen, som kommer att behandlas senare i vår av riksdagen. Där ingår åtgärder för att främja en effektivare energianvändning och utnyttjande av inhemska förnybara energikällor. Energipropositionen är ett resultat av en överenskommelse mellan tre partier, socialdemokraterna, centern och folkpartiet. I den första reservationen hävdar reservanterna att någon försäljning av aktier i OKP till Fortia inte är påkallad, och vill avstyrka förslaget. Reservanterna vill privatisera statliga företag. Utskottsmajoriteten vidhåller sitt tidigare ställningstagande beträffande Med hänvisning till vad jag anfört om den första reservationen, yrkar jag avslag även på denna reservation. I reservation nr 3 menar miljöpartiet att de frigjorda medlen från försäljningen skall användas till en energiutvecklingsfond. En energiteknikfond som finansierar utveckling av ny energiteknik finns redan. Denna fond skall enligt förslag tillföras ytterligare medel från statsbudgeten, 110 milj.kr. per år under en femårsperiod.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
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i onödan. Jag har också förståelse för att majoritetens talesman inte ville besvara någon av mina frågor om var någonstans i världen man kan finna erfarenheter som talar för att staten skall placera aktier i ett aktiebolag, och var man i Sverige och den svenska statliga företagssamhetens historia kan finna motiv för att överlåta aktierna till Fortia i stället för att låta enskilda människor äga dem. Det vore intressant att höra om majoriteten har några argument för varför staten skall äga dessa aktier och varför man inte i stället skall tillåta enskilda människor att äga dem.
Herr talman! Jag vill till Barbro Andersson säga att vi naturligtvis inte är nöjda.

Det behövs mer pengar, och de pengarna kan man enkelt hitta genom att försälja dessa oljeintressen, vilka staten inte kan ha något primärt intresse av att behålla.
Herr talman! Det är väl känt att socialdemokraterna och de borgerliga partierna har olika uppfattningar i frågan om statligt ägande eller privat ägande av aktierna. I sitt första inlägg efterlyste Gunnar Hökmark att regeringen skulle använda pengarna till infrastrukturen. Detta förslag innebär att man kommer att använda pengarna i samband med genomförandet av den energiuppgörelse som träffats mellan tre partier för att främja effektivare energianvändning och utnyttja inhemska förnybara energikällor.
Herr talman! Jag håller med Barbro Andersson om att det är väl känt att socialdemokrater och borgerliga har skilda ståndpunkter i frågan om statlig företagsamhet och privat företagsamhet. Vi är för privat företagssamhet och marknadsekonomi. Ni har traditionellt stått för statligt ägande och mer eller mindre planerad ekonomi. Barbro Andersson har fortfarande inte givit något argument för varför staten i detta fall skall äga dessa aktier. Jag förstår henne i den delen, eftersom det inte finns några argument. Det finns inget motiv till varför staten skall äga aktier i OK Petroleum AB. Man kan runt om i världen inte finna något som styrker varför detta skulle vara bra. Det finns inte i teorin eller i den svenska historien något argument som talar för detta. Jag vill också tala om för Barbro Andersson att hon blandar ihop olika slags pengar. De pengar som hon alldeles nyss nämnde har samband med den överlåtelse som sker genom att statens aktier i OK Petroleum AB. Det vi reservanter talar om i reservation nr 1 är de pengar man skulle kunna få in till staten genom att sälja statens aktier i OK Herr talman! Det är mycket petroleum i detta, men det skulle kunna bli ännu mer pengar till att bygga vägar med.

Herr talman!

Vi är många som med spänning väntar på hur majoriteten skall förklara hur vi skall få bukt med kostnadsökningarna i boendet när följden av det nya bostadsfinansieringssystemet blir att en 20 år gammal bostad kommer att bli ca 1 000--1 500 kr. dyrare i månaden i kapitalkostnader i kombination med fastighetsskatt jämfört med kostnaden för en nyproducerad lägenhet. Vi är många som med intresse kommer att lyssna till förklaringen till hur man skall kunna stimulera hushållssparandet i ett system där man så fort man går in med en kontantinsats riskerar att förlora den om man tvingas till en försäljning. Det är många som väntar på att höra de lugnande besked som majoriteten har att ge dem som i framtiden kommer att se skulden växa mycket hastigt trots att de amorterar lånen med mycket dryga amorteringar. Jag tror att det är många människor som vill ha svar på dessa frågor. Det är detta som just nu är det centrala i bostadspolitiken. Väldigt många människor känner oro inför hur finansieringen av det egna boendet kommer att te sig i framtiden. De vågar inte satsa på att bygga en ny bostad, och det är detta som gör att vi nu också har fått en stagnation i bostadsbyggandet. Centern avvisar förslaget till ny bostadsfinansiering med räntelån. Vi vill inte vara med om att locka in de boende i ett system som kan leda till förluster och skuldfällor i framtiden. Vi vill inte vara med om att bryta de avtal som finns med alla de husägare som redan i dag långsiktigt har intecknat en stor del av sin hushållsinkomst och hushållsekonomi i ett boende. De får helt plötsligt andra förutsättningar för finansieringen.

Vi anser, och det gjorde vi också när beslutet fattades den 13 december förra året, att detta system inte skall införas. Vi har gått emot förslaget, och vi föreslår i vår partimotion att beslutet skall rivas upp och systemet inte sättas i sjön. I reservationen ges också ett klart besked till alla som har det nuvarande lånesystemet med räntebidrag om att de kommer att få behålla det även i framtiden. Reglerna för dem som tänker bygga och ge sig in i ett nytt system finns skisserade i reservation nr 50 som bygger på tre viktiga hörnpelare. Den första är att räntebidragen kommer att vara kvar inom ramen för en enhetssubvention. Den andra är att en omfördelning av kostnader över tiden kommer att ske för att klara kostnaderna i nyproduktionen. Den tredje hörnpelaren är att stimulera det enskilda hushållssparandet för att klara av en högre kontantinsats och för att balansera bostadssubventionerna i framtiden. Herr talman! Betänkandet som vi nu behandlar avser många av de förslag som har lagts fram av regeringen och partierna i partimotioner och andra motioner som berör bostadsförsörjningen. Utskottet följer huvuddragen av förslagen i propositionen. Men på fyra punkter gör utskottet tillkännagivanden. Man har i enighet sagt att vintertilläggen inte skall avvecklas. På den punkten avstyrks motionens förslag. När det gäller ramen för tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse föreslår utskottet att den ökas med 25 milj.kr.

Med anledning av en sexpartimotion gör utskottet det fjärde tillkännagivandet om att det kan vara lämpligt att ge ytterligare utredningsinsatser för stöd till eko-kommunprojektet. I samtliga fyra tillkännagivanden finns det centerförslag och centermedverkan som har gjort att dessa beslut har kommit till stånd. I övrigt berör betänkandet skilda förslag om bostadsförsörjningen, däribland den bostadspolitiska inriktningen. Det läge som vi nu har på bostadsmarknaden är inte det bästa. Vi kan glädja oss åt att vi har världens högsta bostadsstandard. Sverige är världens bostadstätaste land. Det råder inget tvivel om att socialdemokraterna har stor del i att vi har nått detta resultat, men politiken har haft en baksida. Den har lett oss fel. Vi har fått subventioner som håller på att växa statsbudgeten över huvudet. Vi har fått en kostnadsexplosion i byggandet som gör att de sociala målen håller på att äventyras och att stödet inte går till dem som bäst behöver det. Skattereformen och skatteomläggningen har lett till att problematiken att komma till rätta med de växande subventionerna har blivit svårare. Vi är inne i en mycket unik situation som man med ekonomiska termer kan beteckna som stagflation, dvs. vi har fler och fler tomma lägenheter samtidigt som vi får en ökad bostadsbrist. De tomma lägenheterna ställs tomma därför att vi inte har råd att bo i dem. Många tvingas att byta ner sig för att kostnaderna är för höga. Det är en oerhört dålig hushållning med resurserna. Samtidigt har vi fått ett bidragsberoende. Ytterligare mer än 100 000 barnfamiljer kommer detta år att bli beroende av bostadsbidrag och nästan lika många pensionärer måste ha extra kommunalt bostadstillägg för att komma upp i socialbidragsstandard. Den hittills förda bostadspolitiken har lett oss fel, och det är dags att lägga om kursen. Enligt vår uppfattning måste flera kunna bo utan bidrag. Det viktigaste nu är att få ner kostnaderna. I en partimotion har vi i åtta punkter föreslagit en strategi för hur vi skall få ner boendekostnaderna. Jag skall inte gå in på alla punkter. Alla behandlas inte heller i betänkandet, men jag vill peka på tre av dem. Den första punkten berör bostadsbeskattningen. Från centerns sida föreslår vi en sänkt beskattning i boendet. Vi menar att det är utomordentligt viktigt att se till att vi nästa år får ett frivilligt hyresstopp, annars klarar vi inte stabiliseringsavtalet, och det måste vi göra för att klara samhällsekonomin. Ett stabiliseringsavtal innebär att de som har låga löner inte kommer att få några nämnvärda lönelyft. Det är då orimligt att klara fördelningsproblematiken om man fortsätter att höja boendekostnaderna. Den enda möjligheten att undvika kompensationer och få till stånd ett stabiliseringsavtal är att kunna hålla oförändrade hyror nästa år. Det kan man göra om man sänker bostadsbeskattningen. Då kan man frivilligt få fram en sänkning av hyreskraven och minskade boendekostnader nästa år. Från centerns sida tycker vi att kraven som har förts fram från hyresgäströrelsen och LO om ett hyresstopp är riktiga. Jag måste fråga socialdemokraterna hur de tänker klara de sociala målen för de lågavlönade och för dem med små ekonomiska resurser i ett stabiliseringsavtal om hyrorna ökar i den takt som har skett under den senaste tiden. Vad tänker ni göra? Blir det ytterligare ökade bidrag eller kommer ni att lämna de lågavlönade i sticket och därmed riskera att en inflationsutveckling kan hävas och att stabiliseringsavtalet går om intet? Den andra viktiga åtgärden för att få ned boendekostnaderna är att vi får ett betydligt mer kostnadskänsligt finansieringssystem. Det system som vi har i dag bygger på ett kostnadstak och när man med jämna mellanrum slår i kostnadstaket tvingas man från statens sida att höja det. Det kan man glatt göra eftersom det blir skattebetalarna som får svara för en ökad del av kostnaderna för den enskilde som bygger i ett läge med ökade subventioner. Ett sådant system stimulerar självfallet inte till att hålla tillbaka byggkostnader och boendekostnader. Det gör inte heller räntelånesystemet. I ett räntelånesystem skjuter man sina kostnader framför sig. Då finns inte samma morot att hålla nere kostnaderna om man vet att man kanske inte behöver betala igen dem förrän om 20, 30 eller 40 år framåt i tiden. Centern och även folkpartiet och moderaterna hävdar att vi måste gå över till ett finansieringssystem som bygger på en enhetssubvention, dvs. att man, mycket förenklat, får en summa pengar i subventioner. Sedan är det upp till var och en som bygger att göra så mycket bostad som möjligt av pengarna. I ett sådant system finns det en drivkraft för dem som bygger att själva försöka hålla nere kostnaderna. Lyckas de med det så får de totalt ett ekonomiskt bättre resultat -- mera bostad för en mindre summa pengar. Det är ett system som direkt stimulerar till att hålla nere kostnaderna på byggoch bostadsmarknaden. Man kan säga att det är ett kostnadskänsligt finansieringssystem. Det är en väldigt viktig faktor för att kunna klara kostnaderna i framtiden. Den trejde punkten som jag vill peka på är att försöka skapa ökad konkurrens och mångfald när det gäller både byggandet och boendet över huvud taget. Herr talman! Det här var en mycket kort sammanfattande inriktning på den bostadspolitik för framtiden som vi i centern vill se. När det gäller framtidens boende och visioner för framtiden är det väldigt tunt i betänkandet från regeringens sida och i propositionen. Låt mig peka på två viktiga saker för det framtida boendet. Det ena är att vi i mycket högre grad måste vara observanta på miljö och resursfrågorna i boendet. Byggandet och boendet tar väldigt mycket mark och andra naturresurser i anspråk. Det är viktigt hur vi planerar bostadsområdena och hur vi planerar arbete, service och boende integrerat. Det är viktigt hur vi i framtiden klarar energiproblemen i en utveckling där vi går mot knapphet på energi och hur vi skall klara avfallsproblemen i samhället i framtiden. Mycket av detta är frågor som berör just bostadssektorn. Här måste vi i framtiden satsa betydligt mer för att komma närmare ett mer resursbevarande och miljövänligare boende och byggande. I en särskild motion från centern har vi skissat på framtidens boende. Där tar vi hänsyn till miljö och resursfaktorerna. Det andra jag vill peka på är att vi måste vara mer observanta så att vi inte förbygger oss i framtiden. Vi måste ställa oss frågan om vi kan fortsätta att bygga mycket stora och exklusiva lägenheter för barnfamiljer -- de behöver i och för sig dessa -- samtidigt som fyrtiotalister och de äldre behåller sina stora bostäder när de egentligen inte behöver dem. De gör detta därför att skattesystemet och subventionssystemet låser fast dem i deras bostäder. Är det rimligt att hålla på och bygga stort och dyrt och ha den här stagnationen i vår befintliga bostadsstock? Vi måste börja tänka på hur vi kan få en bättre anpassning av vår totala bostadsstock till de behov som finns. Till detta krävs naturligtvis att man får en politik för regional balans som även gör att vi inte bara bygger för att vi flyttar om människor. Det gäller även att hitta ökad anpassning och rörlighet med en rad åtgärder på det området. Slutligen finns det en rad andra förslag från centern, eftersom betänkandet innehåller inte mindre än 92 reservationer, men jag tänker inte gå in på dem. Ja, alla reservationer är ju inte centerreservationer enbart. Men låt mig peka på ett par detaljförslag innan jag slutar mitt anförande. Vi i centern menar att det är oerhört viktigt att skapa valfrihet i boendet. Bostadspolitiken måste vara lika och boendet måste ske på lika villkor i alla delar av landet. Det betyder att det måste finnas alla besittningsformer så att man kan välja hur man vill bo. I det fallet saknas hyresrätten på många ställen på landsbygden och på de små orterna. Det är ett stort problem eftersom det tvingar ungdomen att flytta hemifrån på grund av att de saknar lämplig bostad om man inte är villig att gå in i ett ägande, vilket man inte är i unga år. Därför har vi föreslagit ett stimulansbidrag från staten på 50 000 kr. per lägenhet till varje hyreslägenhet som kommer till på landsbygden och på orter med mindre än 300 invånare. Detta för att öka valfriheten i boendet inte minst för ungdomen på landsbygden. De orättvisor som vi har i bostadspolitiken slår kanske hårdast mot storstädernas människor, inte minst mot ungdomen där. I en särskild motion har vi tagit upp det problemet. Vi föreslår en rad åtgärder som tyvärr inte har vunnit utskottets gehör. Men, herr talman, de överskuggande frågorna är ändå hur vi skall få ned kostnaderna i boendet och hur majoriteten kan förklara hur räntelånesystemet skall kunna lösa den här kostnadskrisen och de växande bostadssubventionerna. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Det sägs att socialdemokraterna övergivit flera av sina politiska ståndpunkter, att kollektiva lösningar fått vika för mer marknadsanpassade förslag, ja, det finns t.o.m. de som påstår att regeringen lämnat viktiga socialistiska idéer bakom sig för en politik i moderat anda. Något korn av sanning ligger det nog i dessa påståenden. Verkligheten, och de egna misslyckandena, har framtvingat ett omtänkande eller i varje fall ett annat handlande. Hur det är med den inre omvändelsen är ganska svårt att veta egentligen. Det må vara hur det vill med den här saken, ett är dock helt säkert; på bostadsområdet sitter socialdemokraterna fast i den gamla röda fållan eller i vänsterburen om man så vill. Här är det inte tal om omvändelse eller förnyelse i marknadens anda. Det är inte heller tal om att öka valfriheten. En vän av ordningen kanske invänder att det nya finansieringssystemet för bostäder ändå är ett tecken på att regeringen slagit in på en ny väg. Ja, en ny väg är det. Visserligen är förslaget nytt, eller rättare sagt nygammalt, men det hjälper inte. Det är ändå oacceptabelt, inte minst när det gäller attacken mot äganderätten. Mera om detta senare. Skiljelinjen i svensk bostadspolitik går främst mellan de socialistiska partierna och oss moderater. Det är ingen tillfällighet att vi finns med på ett fyrtiotal reservationer i detta betänkande, BoU12, som vi nu behandlar. Oavlåtligt och konsekvent har vi under en följd av år arbetat för ökad frihet för de boende, minskad byråkrati och besparingar i statens utgifter. Lika envist har socialdemokraterna motsatt sig våra förslag, ofta med hänvisning till att vår politik skulle leda till oacceptabla hyreshöjningar eller att den i största allmänhet var helt felaktig. Kungstanken i regeringens politik har uttryckts i begreppet ''Den sociala bostadspolitiken''. Denna politik skulle mer än andra partiers främja och ta till vara de sociala aspekterna. Större rättvisa, låga boendekostnader, bättre boendemiljöer, bostad åt alla och att bostaden skall vara en social rättighet har varit några av honnörsorden. Den moderata politiken däremot skulle i alla dessa hänseenden leda i rakt motsatt riktning. Orättvisor, höga hyror, usla miljöer och bostadsbrist skulle vår politik leda till. Hur har det nu gått med den socialdemokratiska politiken? Vad har socialdemokraterna åstadkommit under sina snart nio år i regeringsställning och i en extrem högkonjunktur? Har boendekostnaderna sjunkit? Har det funnits bostäder åt alla dem som velat skaffa sig en ny? Svaret på dessa frågor är att den socialdemokratiska bostadspolitiken har misslyckats. Inflationen har härjat fritt i Sverige under senare år -- vilket regeringen har det fulla ansvaret för -- och allra värst har det varit inom byggsektorn. Detta har naturligt nog lett till en snabb stegring av boendekostnaderna. Hyreshöjningarna i början på året ligger på en nivå som får de flesta att ta sig för pannan och fråga vad det är för en politik som har lett till detta. Höjningar på 600--700 kr. i månaden för en normallägenhet är inte ovanliga. Till råga på allt är det inte så sällan hyresgäster som inte får någon nytta av marginalskattesänkningarna som drabbas. Tala om solidaritet och rättvisa! Hade vi moderater drivit en politik som fått dessa effekter hade kritiken från socialdemokraterna varit skoningslös. Nu har vi aldrig varit i närheten av dessa kostnadsstegringar med våra besparingsförslag. De har hela tiden varit måttliga och legat på avsevärt lägre nivåer än de som den socialdemokratiska politiken i praktiken lett fram till. Värst drabbade är pensionärerna. Deras ekonomiska ställning har försämrats efter skatteomläggningen. Att det skulle bli så, det hade ju regeringen inte en aning om. Men som alltid ger man sig djupare in i bidragsdjungeln. Pensionärerna skall givetvis få kompensation i det uppkomna läget heter den nu. Alltså mera subventioner och mera rundgång. Bidragsberoendet ökar igen. Något annat är egentligen inte att vänta från det hållet. Varje missförhållande, varje ojämnhet i välfärdstäcket skall rättas till och slätas ut med subventioner eller flera regler. Så har det alltid varit, och så kommer det att förbli, så länge socialdemokraterna har makten. Men detta löser ju inga problem. Det skapar bara nya och värre problem. Vad som framför allt känntecknat den socialdemokratiska bostadspolitiken är fastlåsningen i bidrag, subventioner, regler, styrning och byråkrati. Allt detta har i sin tur drivit upp kostnaderna utan att de boende fått ökad frihet eller lägre boendekostnader. I detta betänkande som vi nu behandlar framgår att låsningarna uppenbarligen är permanenta. Alla våra förslag för att komma ur bidragsberoendet, öka valfriheten och minska byråkratin avvisar majoriteten. När det egentligen ändå är en tidsfråga när även socialdemokraterna tvingas att frångå sin socialistiska bostadspolitik, vore det då inte lika bra att göra det nu först som sist? Den blinda tilltron till kollektiva lösningar har ju underkänts av verkligheten. Varför är ni då så halsstarriga? Exempelvis har många av Europas länder, även de i Östeuropa, anammat idéerna om ägarlägenheter. Varför skall då socialdemokraterna i Sverige avvisa dessa rimliga förändringar? Lika obegripligt är motståndet mot likabehandling av olika byggherrar och upplåtelseformer. Varför skall vissa bostäder favoriseras framför andra? Varför skall vissa företag få bättre villkor än andra? Vad har ni emot bostadsrätt som bygger på enskildas initiativ och fristående föreningar? Varför gynna allmännyttan på bekostnad av privatägda hyreshus? Dessa frågor kräver svar! Inom bostadssektorn skall -- enligt socialdemokraterna -- normalt underhåll av husen subventioneras av skattebetalarna med särskilda subventioner. Detta strider mot sunt företagstänkande men är givetvis helt i linje med det socialdemokratiska tänkandet. Vi har föreslagit att särskilda fonder skall få avsättas skattefritt för att säkra ett långsiktigt underhåll. Detta är ett rättvist och företagsmässigt riktigt system. Varför avvisar majoriteten detta? Den kanske viktigaste frågan just nu är det nya bostadsfinansieringssystemet med s.k. räntelån. Tillsammans med folkpartiet och centern avvisar vi detta system. Vår ambition är att det aldrig skall träda i kraft. Detta är en av en ny regerings främsta uppgifter. Räntelånesystemet har flera allvarliga brister. För det första försvinner i ett slag de hittillsvarande räntestöden. Att staten ensidigt frånträder de regler som många husbyggare och husägare inrättat sin ekonomi efter är omoraliskt och klandervärt. Människors privatekonomi kan snabbt gå över styr när villkoren i grunden förändras och försämras. För det andra kommer ett system med årliga skulduppskrivningar inte att fungera. Särskilt märkbart blir detta på landsbygden och i mindre orter med en svag arbetsmarknad och vikande villamarknad. Vem vågar ta på sig bördan av ett miljonlån som växer år från år, när huset kanske blir osäljbart om nytt arbete måste sökas på annat håll? För det tredje uteblir de positiva effekter som regeringen utlovat. Visserligen sjunker statens kostnader inledningsvis, men vad som händer på sikt är osäkert. Besparingarna blir små om ens några. För det fjärde är systemet ett slag mot äganderätten. De som verkligen kommer i kläm är villaägarna. Många vågar inte bygga, och de som tvingas in i systemet kan förlora stora pengar och få hela sin ekonomi förstörd. Skuldfällan slår igen och äganderätten urholkas. Det har hävdats från regeringshåll, och nu nyligen även från visst bankhåll, att månadskostnaden i räntelånesystemet blir lägre än i nuvarande system. Isolerat och begränsat till de första åren är det riktigt, men det är i grunden fel. Vad som händer är att kostnaderna rullas framåt i tiden. Skulden växer i 18--20 år. Tar man upp nya lån årligen till det årets ränta i stället för att betala den, blir självfallet utgiften just det året lägre, men det kommer surt efter. Någon gång måste ju lånen betalas. Det är vilseledande och felaktigt att undanhålla fakta om de totala utgifterna och kostnaderna för huset under dess hela livslängd. Av dessa skäl måste allt göras för att förhindra ett genomförande av räntelånesystemet. Vi skall göra vad vi kan, det lovar jag! Herr talman! Det behövs en avvecklingsplan för den socialistiska bostadspolitiken, en plan som målmedvetet och konsekvent går in för att avveckla alla socialistiska påfund som under årens lopp vävt in denna sektor i allt tätare maskor. Övergripande mål för en ny bostadspolitik anser vi i moderata samlingspartiet att följande punkter bör vara: 1. Människor skall själva fritt kunna välja bostad och upplåtelseform. Denna ökade valfrihet kombineras med kravet på ett sänkt skattetryck, som öppnar möjlighet att komma bort från styrande regler och subventioner. 2. Vi måste slå vakt om äganderätten, dels genom att inte diskriminera den eget ägda bostaden, dels genom utformningen av ersättningsregler eller motsvarande vid intrång och rådighetsinskränkningar. 3. Hela bostadssektorn måste avregleras och avbyråkratiseras. Många av de problem som nu finns har sin rot i den snårskog av lagar och regler som socialdemokraterna efter hand åstadkommit. 4. Vi måste komma bort från bidrags och subventionsberoendet. Som det nu är betalar i stor utsträckning skattebetalarna subventionerna åt varandra. Denna rundgång är inte bara skadlig i sig, den styr produktion och efterfrågan på ett olyckligt sätt och har medverkat till att kostnaderna skjutit i höjden. 5. De särskilda skatter som belastar boendet måste minska eller helt tas bort. Dessa punkter bör kunna ligga till grund för en annan och bättre bostadspolitik och bryta den olyckliga utveckling som den socialdemokratiska politiken gett upphov till. Mera konkret vill jag för moderat räkning nämna några av de mera specifika krav som vi har och som återfinns i våra reservationer i detta betänkande. Räntelånen måste ersättas med ett enhetslån, som bygger på enkla regler, slopad kostnadskontroll, ett fåtal funktionskrav och räntebidrag som efter hand avtrappas i takt med att skatterna sänks. Bidragsunderlaget blir begränsat, men detta skall inte utgöra något hinder att bygga större hus och lägenheter. De överskjutande kostnaderna får dock finansieras på marknadens villkor med vanliga lån. Av detta följer att länsbostadsnämnderna blir obehövliga och att SBAB kan läggas ner. Det måste bli neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Antingen det gäller enskilda småhus, bostadsrätter, ägarlägenheter eller hyreshus -- alla skall behandlas lika i lånehänseende och vad gäller andra regler. Någon positiv särbehandling av vissa bostadsrättsföretag får det inte bli tal om. Omvandling till bostadsrätt från hyresrätt skall underlättas. Lex Malmö, som förhindrar omvandling av allmännyttans hus till privat bostadsrätt, måste bort. I stället för att skattebetalarna genom subventioner betalar visst underhåll på bostadsfastigheter bör ett system med skattefria avsättningar till reparationsfonder införas. Mark och konkurrensvillkoren måste bort, eftersom de snedvrider konkurrensen och hindrar ett rationellt byggande. En rad subventionsformer måste avvecklas. Bl.a. kan nämnas hyresrabatterna, återflyttningsbidragen, nybyggnadsbidragen, tilläggslån till hus yngre än 30 år och återställningsbidrag. Detta, herr talman, är några exempel på konkreta åtgärder som bör ingå i den nya bostadspolitiken. Det leder för långt att här räkna upp alla våra reservationer. Jag vill dock nämna en, där vi anser att majoriteten är för snål, nämligen den som gäller stödet till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi anser det så värdefullt att kunna bevara och underhålla vårt kulturhistoriska arv att mer pengar måste till. Detta anslag ligger vid sidan om och utanför de vanliga bostadspolitiska programmen och bör därför särbehandlas. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört vill jag uttala mitt stöd för samtliga reservationer där moderata ledamöter finns med, men jag yrkar endast bifall till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Folkpartiet liberalernas bostadspolitik syftar till ökad valfrihet och större inflytande över bostaden för de boende. Vi arbetar för att köerna skall kapas och för att det skall gå snabbare att få tillgång till en bostad vid förändrade familjeförhållanden. De svarta pengarna skall bort från marknaden, och det skall bli mindre mygel. Sänkta bostadssubventioner skall sänka skattetrycket. Privat kapital skall genereras i bostadssektorn för bättre underhåll och tillräcklig nyproduktion. Staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Vi anser att det krävs mindre av planekonomi och mer av marknadsekonomi på bostadsmarknaden. Ett ekonomiskt system har tre huvuduppgifter: Det måste ha mekanismer för att ge besked om vad som skall produceras, hur det skall produceras och hur produktionsresultatet skall fördelas. Bostadsmarknaden i Sverige är så reglerad och subventionerad att dessa mekanismer inte fungerar. Problemen är till arten om än inte till graden liknande dem som finns i öststatsekonomierna med ineffektivitet, köer och svarta marknader. Folkpartiet liberalerna vill därför minska regleringarna. Vi vill ta bort en rad onödiga regler som markvillkor, konkurrensvillkor och kostnadskontroll. Den omfattande lånebyråkratin bör skäras ned bl.a. genom att länsbostadsnämnderna avskaffas. SBAB bör säljas. Vi vill ha en hyressättning som ger ökad rörlighet och ett bättre utnyttjande av bostäderna. Vi förespråkar ett bostadsfinansieringssystem som successivt minskar subventionerna. De besparingar detta leder till kan utnyttjas för skattesänkningar. När subventionerna minskar i nyproduktionen vill vi skapa förutsättningar för ån, där kostnaderna i viss mån omfördelas över tiden. Folkpartiet liberalerna motsatte sig det nyligen fattade beslutet om räntelån. Det är alltför stor risk för att de samlade lånen under ogynnsamma ekonomiska omständigheter kan komma att överstiga fastigheternas värde. Detta kan komma att drabba den enskilde mycket hårt. Det kan sannolikt också medföra att hela systemet havererar. Vi har tidigare i debatten berört de skuldfällor som bildas för de enskilda. Jag vill också passa på att instämma i de frågor som tidigare under debatten har ställts till Magnus Persson om konsekvenserna av detta lånesystem. Ett nytt bostadsfinansieringssystem måste vara stabilt och även kunna fungera över en längre tidsperiod, under skiftande ekonomiska förhållanden. Det nu beslutade systemet uppfyller inte dessa krav. Vi föreslår därför att beslutet rivs upp och att omfattande förändringar vidtas. I reservation nr 50 till det betänkande vi nu behandlar föreslår folkpartiet, moderaterna och centerpartiet att riksdagen upphäver beslutet om ett nytt bostadsfinansieringssystem. Jag yrkar bifall till denna reservation. Herr talman! Det bör bli lättare att bilda bostadsrätter. En rad regleringar som begränsar dessa möjligheter bör tas bort. De hinder för att bilda bostadsrättsföreningar som socialdemokraterna satt upp för boende i allmännyttiga fastigheter bör tas bort. I reservation nr 24, gemensam för folkpartiet och moderaterna, föreslår vi ökade möjligheter att bo i bostadsrätt. Vidare bör tendenserna att ge vissa intresseorganisationer myndighetsliknande uppgifter upphöra. Avgifter för fritidsverksamhet och boinflytande bör inte längre betraktas som hyra. Det bör också bli lättare för fristående hyresgästföreningar att få förhandlingsrätt. Bostadsmarknaden, som jag nämnde tidigare, är en av de mest reglerade sektorerna i vårt samhälle. Vi i folkpartiet vill ta bort en stor del av dessa regleringar. Folkpartiet vill bl.a. skapa mindre lånebyråkrati. schablonmetoden, där en rad faktorer påverkar underlaget. Beräkningarna är komplicerade och det finns t.o.m. särskilda dataprogram för att man skall kunna göra dessa ansökningar. Vi anser att dessa typer av beräkningar kraftigt skall förenklas. En sådan förenkling innebär också, som jag nämnde i min inledning, att kraftiga nedskärningar kan göras i byråkratin. Länsbostadsnämnderna bör på sikt läggas ned, och de kommunala tjänstemän som sysslar med låneförmedling kan i hög grad få andra arbetsuppgifter. Markvillkoret innebär att marken skall förmedlas av kommunen för att rätt till statliga räntebidrag skall medges. I praktiken innebär markvillkoret numera främst att kommunerna ges möjlighet att ställa en mängd krav på byggnationen, utöver det som plan och bygglagen anger, innan dispens från markvillkoret lämnas. Tidigare har det funnits undantag från markvillkoret för s.k. styckebyggda småhus och för mark i saneringsområden. Dessa undantag har socialdemokraterna upphävt. Vi i folkpartiet anser att markvillkoret bör avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är fullt tillräckliga, inte minst genom den fysiska planeringen. Konkurrensvillkoret innebär att bostadsstöd vid byggande av flerfamiljshus bara utgår om byggnadsarbetena upphandlats genom att anbud tagits in. Det har nu visat sig att byggföretagen ofta kan förhandla fram bättre pris och högre kvalitet. Även konkurrensvillkoret är moget att avskaffas. Det skulle också öka byggföretagens möjligheter att få fram olika referensobjekt. I dag granskar länsbostadsnämnderna alla ansökningar om stöd för att avgöra om byggkostnaderna är skäliga. Vi tror inte att kostnadsutvecklingen på sikt kan påverkas genom en sådan kostnadsprövning. Trots kostnadskontrollen ökade byggkostnaderna tre gånger mer än konsumentprisindex under 1986 och 1988. Effekten blir snarare att kreativiteten inriktas på att försöka kringgå reglerna. Den byråkratiska hanteringen medverkar till att pressa upp kostnaderna genom att byggandet försenas. För att klara kostnadskontrollen bygger man oftast större lägenheter, vilket innebär att de totala kostnaderna blir högre. Den omedelbara effekten i storstadsområdena av kostnadskontrollen blir snarare att bostadsproduktionen hålls tillbaka än att priserna pressas. Herr talman! Jag vill nu kommentera investringsbidraget. Den socialdemokratiska regeringen har som villkor för det nya momskompenserande investeringsbidraget infört att byggföretaget skall ha fått statligt bostadslån. Därigenom kopplas hela lånekineseriet även till investeringsbidraget. Investeringsbidraget skall enligt folkpartiet liberalernas uppfattning kunna schabloniseras och lämnas helt oberoende av den statliga lånebyråkratin. Enligt folkpartiets uppfattning skall därför också investeringsbidraget kunna utgå till frifinansierade permanenthus. Jag vill också kommentera SBAB. Statens bostadsfinansieringsaktiebolag har nyligen givits möjligheter att marknadsanpassa sin organisation och bygga upp en låneadministration och en försäljningsorganisation. Som motiv angavs i propositionen om ny bostadsfinansiering att SBABs fortsatta verksamhet bidrar till att upprätthålla konkurrensen på bostadsfinansieringsmarknaden. Några belägg för att det krävs ett nytt statligt bostadsfinansieringsinstitut redovisades dock inte. Enligt vår mening bör SBAB i stället säljas. I reservation nr 36 från folkpartiet och moderaterna föreslår vi att statens ägaransvar i SBAB skall upphöra. Jag vill också litet grand kommentera möjligheterna till att öka konkurrensen inom byggandet. Jag tycker att det är angeläget att stimulera en ökad internationell konkurrens inom bostadsområdet. Det finns i dag en lång rad hinder som försvårar importen av byggmaterial och leder till att det finns få utländska byggintressenter som kan bygga i Sverige. Även detta beror mycket på det omfattande statliga regelverk som vi har och som verkar som handelshinder. Vi vill i folkpartiet att de här regleringarna tas bort så att vi kan öka den internationella konkurrensen. De regler som bör finnas kvar bör förenklas och anpassas till EGs olika regler för byggande. Herr talman! Ombyggnader bör ske varsamt och med stor hänsyn till de boendes önskemål. Det är därför angeläget att de hyresgäster som berörs av en ombyggnad ges större möjligheter att påverka omfattningen av denna. Detta inflytande bör utövas av de hyresgäster som berörs av ombyggnaden i de fastigheter det gäller och inte som nu oftast sker av den stora hyresgästföreningens distrikt. Ibland skriver man på intyg som går i strid med önskemålen från de boende i den berörda fastigheten. För ombyggnad inne i en lägenhet bör normalt krävas att lägenhetsinnehavaren har tillstyrkt ombyggnaden. Underhåll såsom byte av avloppsstammar måste givetvis kunna utföras, men större förändringar såsom byte av t.ex. köksutrustning eller annat tycker vi att den hyresgäst som bor i lägenheten själv skall få avgöra. Riksdagen har också nyligen beslutat att räntestöd skall lämnas för underhåll av lägenheter i hyreshus. Vi motsätter oss detta. Strävan bör i stället vara att minska subventionerna, inte att införa nya subventioner. En större omfördelning av hyror mellan äldre och nyare hus och möjlighet till skattefria avsättningar till reparationsfonder är en bättre lösning. Även där finns en gemensam reservation från de borgerliga partierna. Jag vill nu gå över och något kommentera radonet. Radon i bostäder utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Sambandet mellan radioaktiv strålning från sönderfall av radongas och risk för lungcancer i Sverige anses helt säkert, även om direkta bevis i form av undersökningar ännu inte föreligger. Antalet lungcancerfall av denna orsak i Sverige uppskattas till i storleksordningen 1 000 personer per år. Denna risk har uppmärksammats länge. Hotbilden har under senare årtionden förstärkts genom energisparande, som medfört att luftomsättningen i många bostäder sänkts långt under rekommenderad nivå, och genom att bostadshus utformats med större markkontakt. Koncentrationen av radongas ökar därvid från vissa byggnadsmaterial, särskilt från blågrå lättbetong av viss tillverkning, från mark i många områden och i en del fall från grundvatten. Radon i bostäder ger nu Sveriges befolkning det största tillskottet av radioaktiv strålning. Herr talman! I reservation nr 70, som är genmensam för folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet, föreslår vi reservanter en höjning av radonbidraget. Detta är ett viktigt bidrag för de människor som måste vidta saneringsåtgärder i sina bostäder. Jag yrkar bifall till denna reservation. Folkpartiet liberalerna står självfallet bakom varje reservation i detta betänkande som vi har undertecknat. Jag nöjer mig dock i denna debatt med att yrka bifall till reservationerna nr 2, 50 och Slutligen är det med tillfredsställelse som vi noterar att vi vid utskottsbehandlingen har fått med oss utskottet på att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall få en med 25 miljoner utökad tillstyrkanderam. Detta är i enlighet med folkpartimotionen.

Herr talman! Boendet är en av våra mest resursslukande konsumtioner. Det här med ekobyar är fantastiskt bra -- en utveckling som har startat och en pionjärsatsning som har gjorts. Men ibland -- det tycker jag frammanas litet i utskottets skrivning -- verkar det precis som att ekobyarna skulle vara lösningen. Det är självklart att ekobyar inte är lösningen på våra problem. För att vi skall ha ett boende som är mycket mera i harmoni med naturen krävs att vi tar itu med det bostadsbestånd som redan finns. Det krävs också att vi bygger våra nya bostäder på ett ekologiskt riktigt sätt. Så sker inte i dag. Det ekologiskt riktiga byggandet är rena undantag, rena experiment. Vi måste se till att vi får en situation där för det första all ny byggnation är ekologiskt riktig, för det andra vi när vi bygger om och renoverar befintlig bebyggelse samtidigt ändrar, där så går att göra, till ekologiskt riktigare boende. Jag är medveten om att den gamla bebyggelsen inte kan förändras på ett sådant sätt att den blir jämställd med nybyggnation. Men i dag sker praktiskt taget ingenting. Det finns ett antal pionjärer, men annars byggs 95 % av alla nya hus, skulle jag vilja påstå, som de alltid har byggts. Enda undantaget är att vi har mer isolering i husen. Det är egentligen det enda framsteg som vi har gjort under de senaste 10--15 åren. Och det är inte nog. Det krävs mycket mycket mer än så. Vi måste ta itu med avloppssystemen och avfallen. Vi måste över huvud taget se till att hela processen blir cirkulär i stället för linjär, dvs. att vi lever i harmoni med naturen på ett helt annat sätt än tidigare. Då frågar de flesta: Är detta möjligt i den befintliga bebyggelsen? Jag skulle vilja säga att det går att göra väldigt mycket i den befintliga bebyggelsen om man gör det i samband med ombyggnation. Då kan man fråga sig: Vad krävs för att vi skall komma dithän? Jo, det krävs framför allt att det tas initiativ och att vi får defenitioner för vad ett ekologiskt riktigt byggande är och vad vi skall sträva efter. Det krävs insatser från statens och boverkets sida, råd och direktiv till byggnadsnämnderna så att de kan tillämpa principerna och ställa de vettiga och riktiga kraven. Jag tycker inte att utskottet här tar det ansvar som man borde ha tagit. Det krävs alltså kraftag för att vi skall komma någon vart. Det är inte meningen att vi skall ha ett ekologiskt byggande i det här landet först år 2010. Egentligen borde alla nya hus som byggs i dag byggas på ett ekologiskt riktigt sätt. Det borde vara ett minimikrav. Den befintliga bebyggelsen är ett problem. Men om 10, 15, 20 år har man renoverat de flesta hus. Jag skall ge ett konkret exempel. Det finns i det här landet från tiden före miljonprogrammets dagar en mängd hus som ändå skall byggas om. I Göteborg har det gjorts ett pionjärprojekt, där man har byggt om ett av dessa lamellhus och utrustat det med solfångare. Man värmer alltså inte huset med solfångare, däremot sparar man energi med hjälp av solfångare. Den uppvärmda luften går sedan från solfångaren in i spalten mellan teglet och byggnadskroppen, som är ytterligare isolerad utvändigt. Detta är bara en åtgärd. Det har visat sig att det innebär energibesparingar. Det kostar ungefär 30 öre/kWh, alltså mindre än marginalkostnaden för att producera ny el. Detta om ekologiskt byggande. Sedan till bostadsfinanseringen. Den här debatten har hittills kommit att i väldigt hög grad handla om bostadsfinanseringen. Bertil Danielsson säger en sanning när han säger så här: ''Vi moderater vill ta bort subventionerna. Vi vill sänka skatten.'' Javisst, det är hedervärt. Men det går inte att samtidigt säga att man skall ha lånen och räntesubventionerna upptill dagens nivå. Det går inte att sitta på två stolar samtidigt. Man får bestämma sig för om räntesubventionerna skall finnas kvar eller om de inte skall finnas kvar. Om moderaterna vill ha kvar nuvarande system med 50 miljarder i planmässiga subventioner till bostadssektorn, bl.a. till bostadslånen, då kan det gå att behålla nuvarande lånesystem. Om man ta bort subventionerna går naturligtvis räntan upp, och räntesubventionerna försvinner. Dår får vi ett mycket ofördelaktigare lånesystem -- tala om katastrof för husägarna! Vidare vill jag fråga folkpartiet och centern: Anser ni i folkpartiet och centern att vi fortfarande skall betala 50 miljarder i subventioner till bostadssektorn, eftersom ni vill ha kvar det gamla systemet? Det är vad vi betalar i dag. Det här är ett problem, och det måste vara ett problem för alla partier att så stora subventioner går till bostadssektorn. Räntelånesystemet var ett sätt att minska subventionerna på. Om ni nu avskaffar räntelånesystemet, kommer ni att ha kvar 50 miljarder i subventioner eller kommer ni att dra ner subventionerna och därigenom minska räntebidragen? Då gör ni det faktiskt ofördelaktigare för villaägarna. Det skulle jag väldigt gärna ha svar på. För när man lyssnar på debatten får man intrycket att moderaterna, centern och folkpartiet alla vill både äta upp kakan och ha den kvar samtidigt, minska subventionerna och ha räntebidragen kvar på samma nivå som i dag. Men här måste man ju välja. Jag avslutar med att yrka bifall till reservationerna 7 och 67 som handlar om förvärvslån till barnfamiljer. Miljöpartiet står givetvis bakom samtliga reservationer som vi har undertecknat.

Herr talman! Jag vill kommentera litet Claes Roxberghs anförande. Vi har från folkpartiet under många år varit tydliga i vår syn på bostadssubventioner. Vi har sagt att vi måste föra en politik för att minska dem. Vi har också i det betänkande som nu föreligger i en reservation, reservation 50, dragit upp riktlinjerna för hur vi måste arbeta för att minska bostadssubventionerna enligt de bostadsfinansieringssystem som vi har haft hittills. Där framgår att vi exempelvis när det gäller underhåll inte vill som miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna, att man nu skall få räntebidrag även till att byta tapeter och måla som sin lägenhet. Vi föreslår i stället skattefria reparationsfonder. De som i dag får räntebostadslån föreslår vi i princip skall få ha dem kvar enligt dagens system men säger att man skall arbeta för en snabbare upptrappning av de garanterade räntorna för att på så sätt minska bostadssubventionerna. När det gäller nyproduktion och de nya lånen vill vi minska subventionerna och därigenom räntebidragen kraftigt. Vi för vår del tycker att man får införa någon typ av fördelning över tiden, men ni kan aldrig få folkpartiet att ställa upp på ett sådant förslag som nu föreligger, där man skapar skuldfällor för enskilda människorna som kan göra att folk blir olyckliga för livet för de bostäder som de skaffat. För det är vad det system som ni vill sätta i sjön kommer att innebära. Det säger vi definitivt nej till. Slutligen vill jag till Claes Roxbergh säga att det han sade om ekologiskt byggande var mycket lovvärt. Det är bra att man försöker få fram den typen av experimentbyggande och därigenom skapar möjligheter att minska energiförbrukningen. Men jag tycker i så fall att ni i miljöpartiet borde ha yrkat på att mycket av de regleringar som finns i dagens byggande borde avvecklas -- exempelvis markvillkoret, där kommunerna har ett mycket kraftigt styrinstrument. De regleringar som finns i dag stoppar nämligen mycket av den typ av ekologiskt byggande som miljöpartiet vill ha. Vi behöver en avreglering för att stimulera experimentbyggande och ekologiskt byggande. Jag tycker att miljöpartiet skall hjälpa till att avreglera.
Herr talman! Claes Roxbergh ställde en fråga till centerpartiet om vi kan tänka oss att behålla en räntesubventionsnivå på 50 miljarder, eftersom vi inte har gått med på förslaget om räntelån. Först vill jag säga att ingen vet vad räntelånesystemet kommer att kosta i framtiden. Här har man börjat bygga upp ett system och sedan under hand upptäckt att man måste fylla ut det med garantier av olika slag från statens sida. Det kommer att leda till enormt stora kostnader för samhället i framtiden. Men det är inget antingen eller när det gäller subventionerna. Vi i centern menar att man måste gå en medelväg. Vi är i dag inte beredda att lyfta bort alla subventioner från villaägare och andra, som görs i form av räntebidragen, och lägga kostnaderna på de boende, vilket miljöpartiet ställer sig bakom när det gäller räntelånesystemet. Vi måste emellertid prioritera räntebidragen och garantera att alla kan bo med baskvalitet, och vi måste försöka undvika att subventionera dyra och exklusiva lösningar. Det är den linjen som centern vill gå. Det är en väl genomtänkt och balanserad subventionslinje som centern väljer i förhållande till vad miljöpartiet har tänkt sig. Miljöpartiet vill lyfta över kostnaderna på ett sådant sätt att de direkta kostnaderna ökar. Dessa kostnader skall visserligen fördelas över tiden på de boende. Men det finns finansieringssystem som är bättre än det nuvarande och än räntelånesystemet, och det är ett sådant system centern har skisserat.
Herr talman! Det framgår ganska klart att miljöpartiets företrädare i afton inte har klart för sig vad de olika partierna står för när det gäller bostadspolitiken. Om den klarhet som jag tror nu kommer att bringas beträffande vår politik på ett tidigare stadium hade kommit miljöpartiet till del hade nog stödet för det omöjliga räntelånesystemet uteblivit från miljöpartiet. Subventionerna är utformade på två sätt. För det första finns det generella subventioner i form av räntebidrag till byggande av bostäder. För det andra finns det direkta selektiva subventioner som går till olika ändamål som växlar efter hand som regeringen finner för gott. De sistnämnda vill vi saklöst avveckla. De generella subventionerna till byggandet och finansieringen av nya bostäder måste avvecklas gradvis och planerats. Det framgår mycket klart såväl i våra motioner som i våra reservationer. Och denna gradvisa minskning av dessa subventioner skall ske samtidigt som skatterna sänks. Det blir alltså aldrig tal om att ligga kvar på några 50 miljarder. Men om man skall ta bort denna typ av bidrag som marknaden och människor har vant sig vid, måste man göra det ganska långsiktigt men ändå planerat och konsekvent. På det sättet klarar man detta. Det sker för vår del genom ett system som vi kallar enhetslån, vilket finns beskrivet såväl i våra motioner som i den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! Jag vill till Erling Bager säga att vi från miljöpartiet vill ha bort många av de regleringar som i dag belastar byggandet. Jag är däremot inte övertygad om att det är just markvillkoret som man skall ta bort. Men hela den här branschen är helt överlastad med regleringar. Det håller jag fullständigt med om. Från centerns sida sägs att räntelånesystemet blir för dyrt och att man inte vet vad det kostar. Men i nästa stund sägs att detta innebär att man lyfter bort alla kostnader. Det borde väl ändå vara så att räntelånesystemet under alla omständigheter, även om det är svårt att säga, kommer att bli billigare än dagens subventionssystem. Vad jag emellertid inte fick besked om från någon av de andra partiernas företrädare var hur mycket pengar partierna är beredda att anslå i form av subventioner till boendet under 90-talet. Vad menar t.ex. moderaterna med en minskning? Siktar ni på en minskning till hälften, dvs. 25 miljarder, eller till 10 miljarder? Och vilket tidsperspektiv talar vi om? Är det ett perspektiv på tio år, på fem år eller på två år? Detta måste ju hänga ihop med den skattesänkningstakt som ni vill ha. Om man har mindre pengar att ge ut i form av stöd i räntebidrag, oavsett hur det fördelas, måste det i rimlighetens namn innebära att det blir mindre pengar för de boende, såvida man inte prioriterar vissa grupper väldigt mycket. Det s.k. enhetslånet skall ju inte detaljstyras och regleras, vilket man kan tycka är lovvärt. Men det finns ett problem i detta sammanhang, t.ex. att bostädernas storlek inte skall spela någon roll. Om jag har förstått detta innebär det ju att subventionen blir lika stor för den som bygger en jättestor lyxbostad som för den som bygger en minimal villa. Detta måste vara ett problem. Ur energisynpunkt vill vi ju stimulera byggande av mindre hus.

Herr talman! Jag vill först säga att det är glädjande att Claes Roxbergh meddelar att miljöpartiet också vill ta bort regleringar som förhindrar mycket av den dynamik som man kan släppa fram i nytt boende. Men då vore det väl också på tiden att man från miljöpartiet i bostadsutskottet ställde sig bakom de reservationer som går ut på att man skall avveckla många av de regleringar som hindrar. Jag förde tidigare en liknande debatt med Claes Roxberghs kollega Kjell Dahlström, och jag hade förväntat mig att miljöpartiet när detta betänkande skulle behandlas skulle hjälpa till i detta sammanhang. Men ni i miljöpartiet har inte i ord och handling i utskottet visat att ni vill vara med och avreglera byggandet. När det gäller de olika subventionerna för boendet kanske man får spalta upp det litet grand. Claes Roxbergh talade om 49, 48 och 50 miljarder. Subventionerna är ju uppdelade i tre delar. Den första berör villaägarnas avdragsrätt. Vi har via skatteöverenskommelsen fastställt att avdragsrätten skall vara 30 %. Därigenom har socialdemokraterna och folkpartiet varit med om att se till att nivån på den delen av subventionerna har fastställts. Den andra delen är bostadsbidragen. Och de förslag som nu föreligger i detta sammanmhang innebär att inget parti tänker minska bostadsbidragen något nämnvärt, utan den delen av subventionerna kommer också att finnas kvar. Den tredje delen är räntebidragen. I fråga om dessa har vi i folkpartiet, som jag tidigare pekade på, lagt fram förslag om att de skall minskas för att därigenom kunna minska subventionerna. Men räntebidragen, Claes Roxbergh, utgör ca 22 miljarder av detta stora belopp. Och det är kanske dessa miljarder som vi nu skall diskutera.

Herr talman! Jag ber på Claes Roxberghs vägnar kammarens ledamöter om ursäkt för att vi pressar deras tålamod genom att förklara enkla sammanhang som står klara för var och en men uppenbarligen inte för Claes Roxbergh. Vi har inte föreslagit något system som innebär att man får subventioner till jättestora hus. Subventionerna utgår inte för hela beloppet. Läs motionen, Claes Det går inte att i förväg fastställa hur mycket som skall sparas, eftersom det är räntan som avgör hur stora kostnaderna blir. Det är också känt för ledamöterna i övrigt. Om räntan blir hög, blir också statens kostnader stora. Om marknadsräntan faller, blir kostnaderna avsevärt mycket lägre. Detta kan man inte i förväg veta. Vad vi har sagt är att inriktningen måste vara att gradvis och målmedvetet komma bort från subventionssystemen och samtidigt sänka skatterna. Jag misstänker att Claes Roxberghs inlägg delvis görs för att dölja det förhållandet att man i miljöpartiet nu känner sig besvärad över att medverka till att tusentals villaägare i Sverige kommer att hamna i skuldfällan framöver. Men jag tycker inte att man skall ägna sig åt att föra en sådan debatt i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det kan vara en fördel att kvällens timme är sen. Jag hoppas att vi under den närmaste timmen kan få en litet klarare analys av de olika ståndpunkterna när det gäller bostadspolitiken. I bostadsutskottets betänkande BoU12 behandlas bostadsförsörjningen. Riksdagen kommer senare i vår att behandla frågan om räntebidragen i ett särskilt betänkande innan vi tar sommaruppehåll. Utskottet gör ett par tillkännagivanden. För det första tycker vi att vinterbidragen bör vara kvar. För det andra höjer vi ramen för kulturhistorisk bebyggelse med ytterligare 25 milj.kr. och tillmötesgår centern och folkpartiet i valda delar. För det tredje förordar vi att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om behovet av ytterligare utredningsinsatser rörande de ekologiska frågorna. För det fjärde godtar vi regeringens förslag om att förvärvslånen, förhoppningsvis tillfälligt, avskaffas med hänsyn till det ekonomiska läget. I övrigt godkänns regeringens förslag. Oppositionen är splittrad i sina många krav, och inte mindre än 92 reservationer och 4 särskilda yttranden finns fogade till utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag skall kommentera vissa av reservationerna och närmare redogöra för majoritetens ställningstaganden i vissa principiellt viktiga ideologiska frågor. Oppositionen med sina skilda särintressen bevakar i sedvanlig ordning sina traditionella revir. Jag noterar att moderaterna står längst ut på högerkanten. Skallet mot byråkratin och avskaffandet av regleringarna är honnörsord för Folkpartiet ligger inte särskilt långt ifrån de konservativa tongångarna. Talet om frihet är invävt i delvis andra formuleringar, om än man i slutänden hamnar på samma ståndpunkt. Centern är faktiskt mer nyanserad och dämpad i sin kritik med en något lägre svansföring när det gäller krav på förändringar inom bostadspolitikens område. Vänstern har en helt annan utgångspunkt för sitt förda resonemang. Miljöpartiet markerar med ett par reservationer sin gröna profil om bl.a. behovet av ytterligare satsningar på de ekologiska frågorna. Medelst vissa skrivningar i utskottet har vi i vissa delar tillmötesgått motionskrav om än vi i slutskedet utifrån skilda utgångspunkter avstyrker de allra flesta motionsyrkandena. Herr talman! Jag konstaterar att i valet och valrörelsen ställs väljarna inför tre skilda borgerliga alternativ. Vilken bostadspolitik tänker ni presentera för väljarna i årets valrörelse? Ni gömmer er bakom en gemensam reservation som syftar till att avskaffa den förändrade lånefinansieringen om ni kommer till makten. Vad som sker efter valet blir föremål för interna förhandlingar mellan partierna och är och förblir för väljarna en förborgad hemlighet dold i dunkel. Jag skall återkomma till dessa frågor. När det sedan gäller ytterligare krav i dessa reservationer åligger det andra att avgöra dessa frågor. Riksdagen beslutar om vissa ramar för att kunna ge kommunerna förutsättningar att klara hyggliga bostäder. Genomförandet av bostadspolitiken är och förblir en fråga för kommuner och berörda bostadsföretag. Denna klara gränsdragning vill vi även fortsättningsvis ha kvar. Från de borgerligas sida handlar det i stort sett om att staten skall avhända sig ansvaret för allt och alla inom bostadssektorn. I andra reservationer vill man gå längre och komma med pekpinnar till kommunerna i den andra riktningen. Utskottsmajoriteten är inte beredd att följa någon av dessa pekpinnar. Den bostadssociala inriktningen ligger alljämt fast. Vi inom riksdagsmajoriteten är naturligtvis medvetna om att det stundom krävs vissa justeringar för att man skall kunna tillgodose önskemål om krav på förändringar och omdisponering av resurser och insatser på alla samhällsområden, inkl. bostadssektorn. Det av riksdagen nyligen fattade beslutet om en ny bostadsfinansiering får ses som ett led i vår bostadspolitiska strategi för att långsiktigt trygga bostadsförsörjningen för landets invånare. Jag avser att återkomma till bostadsfinansieringarna när jag närmare kommenterar den borgerliga trepartireservationen nr 50. Sammanfattningsvis avslår utskottsmajoriteten de återkommande krav som återfinns i reservationerna nr 1--4 och som behandlar utformningen av den framtida bostadspolitiken. Vad vill oppositionen? Ett av kraven är att staten skall ompröva och lämna över styrmedlen till de fria marknadskrafterna, vilket vi har svårt att smälta. Ett sådant ingrepp skulle få långtgående konsekvenser och skulle inte alls gynna den enskilde hyresgästen, bostadsrättsinnehavaren eller den som bor i eget hus. Jag har följande fråga till Bertil Danielsson: Hur tänker moderaterna finansiera de miljarder som fastighetsskatten trots allt drar in till statskassan? Ni skriver i er reservation att fastighetsskatten stegvis skall avskaffas. På vilket sätt skall man plötsligt trolla fram de miljarder som kommer att fattas? Jag yrkar avslag på reservationerna nr 1, 2, 3 och 4. Reservationerna nr 5, 6 och 7 berör ekologin. Här skriver utskottet att boverket har tre steg när man skall utveckla och föra ut frågorna kring ekologi, byggande och planering. För det första skall man i högre grad använda bygg och lånereglerna. För det andra skall man till sommaren eller hösten 1991 komma med ekologiskt bärkraftig bebyggelseutveckling genom ett ökat kunskapsunderlag till kommunerna. För det tredje gäller det utvecklingen av den fysiska riksplaneringen där miljövården skall få större betydelse och de ekologiska frågorna skall slå igenom mera. Det är svaret till vår vän miljöpartisten. De s.k. ekobyarna är dyra. Det gäller både Solbyn i Lund och ekobyn Tuggelite i min egen hemkommun Karlstad. De har dock varit banbrytande. Jag tror att vi skall fortsätta på den vägen även när det gäller ekobyarna. Inom glesbygdsdelegationen finns för resten ganska intressanta förslag som regeringen nu funderar över och kommer att återkomma till. Frågan bereds i regeringskansliet. Dessutom gör vi här ett tillkännagivande om att ytterligare utredningsinsatser och åtgärder bör göras från regeringens sida för att öka intresset för de ekologiska frågorna. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna nr 6 och 7. Reservation nr 8 är en typisk okynnesreservation, som de borgerliga enats om och tror sig få politiskt stoff av för en fortsatt debatt om ålderdomshemmen. Vad skriver de? Jo, de skriver om statsbidragen -- som har utformats på ett generöst sätt som faktiskt gynnar ålderdomshemmen -- på ett fördunklat sätt och säger att riksdagsbesluten inte når ut till kommunerna. Det här är en anklagelse mot kommunerna och mot kommunalpolitiker och tjänstemän för att de inte kan ta till vara de intentioner som boverket och socialstyrelsen har gått ut med. Från regeringskansliets sida har man på ett föredömligt sätt gått ut till kommunerna och talat om vad som finns. Vad vill ni med er fördunklade skrivning? Det vore intressant att få höra litet om det. Man skriver att det bör uppdras åt regeringen att tillse att en korrekt informationsgivning sker från statsmaktens och berörda myndigheters sida till kommuner och allmänhet om innehållet i av riksdagen fattade beslut gällande låneregler för ålderdomshem. Det skulle vara mycket intressant att få höra vad folkpartister, moderater och centerpartister har att säga i denna fråga. När det gäller folkpartiets reservation om äldreboendet har majoriteten i grunden samma inställning som folkpartiet, och därmed är denna tillgodosett. Vi vill inte vara med på Knut Billings recept om förnyelsebidragen. Vi tycker att man först bör avvakta storstadsutredningens förslag. Det finns redan en beställning till regeringen, och vi avvaktar detta. Reservationerna nr 14 och 15 gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Det har jag redan kommenterat, och det finns också klart beskrivet. Att stimulera boendet på landsbygden är en angelägen fråga. Boendeservicedelegationen har till regeringen överlämnat en promemoria, som den återkommer med, med en rad konkreta krav. Även beredning av detta ärende pågår inom regeringskansliet. Vi yrkar därför avslag på reservationen. Neutralitetsbegreppet har blivit tillgodosett i vårt nya finansieringssystem, så det är inget att fråga om. När det gäller moderaternas och folkpartisternas drömmar -- de liberala och konservativa drömmarna -- om att kunna utförsälja och realisera allmännyttan säger vi nej. Vi har ingen som helst förståelse för deras locktoner. Vi yrkar därför avslag på reservationerna. Vänstern kräver generella förbud mot omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. Moderaterna har ett annat utgångsläge. Vi anser att kommunerna själva skall sköta detta. Det här skall riksdagen inte säga någonting om. Folkpartister och moderater vill att man skall avskaffa SBAB. Man vill ta bort det statliga finansieringsbolaget av ideologiska skäl. Lyssna på folkpartisten och ordföranden Ingemar Eliasson som är stolt över SBAB och tycker att det gör ett bra jobb. Varför vill ni avskaffa SBAB? Springer ni möjligen Lars Wohlins ärenden, som ser att den lilla myggan SBAB är effektiv och kan bli ett hot mot de stora finansbolagen och kreditinstituten? Herr talman! Så över till de borgerligas flaggskepp, reservation nr 50. Centern, folkpartiet och moderaterna kräver i en gemensam reservation ett upphävande av beslutet om ett nytt bostadsfinansieringssystem. Bakgrunden till förslaget är väl känt. Det höga kostnadsläget, inflationen, ränteläget och behovet av nödvändiga besparingar ligger bakom förändringsförslaget. Den automatiska kostnadsutvecklingen av subventionerna på bostadsmarknaden måste dämpas och begränsas. Detta var några av de mest bärande skälen för att lägga fram ett nytt förslag till bostadsfinansiering. Kravet från oppositionens sida att vi effektivt skulle använda våra samlade resurser finns och fanns bakom regeringens förslag. Tidigare krav från oppositionens sida förbyttes i kallhamrad taktik och politiskt lurpassande. När regeringen framlagt ett förslag som ingår som en av många åtgärder för att komma till rätta med landets ekonomi, vänder de borgerliga förslaget ryggen. Vad innebär förslaget? Förslaget främjar framför allt konkurrensen på kreditmarknaden, stimulerar sparandet, ger ökad räntekänslighet hos låntagarna och sist men inte minst en minskad automation i statens utgiftsåtaganden. Dagens Nyheter hade en intressant artikel häromdagen. Rubriken löd Räntelån gör boendet billigare. Nettokostnaden sjönk med 2 410 kr. i månaden beräknad på en viss räntesats och inflation. Nu kräver de borgerliga ändå att beslutet skall rivas upp och att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag. Dessa och ytterligare några vallöften gav folkpartiet liberalernas vice ordförande Birgit Friggebo när hon talade på Fastighetsdagen i Stockholm så sent som i går. Hon lovade också att allmännyttans skattefördelar skall försvinna, att skattefri avsättning till reparationsfonder skall införas, att bostadsanvisningslagen skall avskaffas, att fastighets och reavinstskatterna skall ses över och att hyresregleringarna skall avskaffas. Hon sade -- detta är viktigt -- att om hyresregleringen avskaffas stiger hyrorna. Birgit Friggebo ville inte ange någon tidtabell för avregleringen eftersom hyresgästföreningarna och de andra då bara börjar räkna ut vad det kostar. Bruksvärdesystemet skall bli föremål för översyn, säger moderaterna. Är det lägesfaktorn ni vill ändra? Vilken är er ståndpunkt? Jag hörde när moderatledaren Carl Bildt blev intervjuad i Ekot i radio häromdagen. På en direkt fråga av reportern om en marknadsanpassning av hyrorna borde ske svarade Carl Bildt: ''På lång sikt måste vi göra åtskilligt åt hela bostadsfinansierings-, bostadssubventionerings och hyressättningssystemet.'' Radioreportern frågade vidare: ''Hur lång är lång sikt?'' Carl Bildt svarade följande: ''Det vet jag faktiskt inte, för att det vi har sagt på den här punkten är att jag börjar någonstans att se och då får man till att börja med se var man ska börja, när man ska börja. Sedan får man se vad som händer där och sedan får man gå vidare utifrån det.'' Goddag yxskaft är svaret. På samma fråga svarade Bengt Westerberg att man bör marknadsanpassa hyrorna mycket mer än vad man gör för närvarande, medan centerledaren avvisar marknadshyror inom överskådlig tid. Herr talman! Moderaterna och folkpartisterna har med andra ord en diametralt motsatt uppfattning i förhållande till den uppfattning Olof Johansson och Agne Hansson har. Var står ni i dessa frågor? Agne Hansson har av vissa skribenter utnämnts till bostadsminister i en kommande borgerlig ministär. Vad sker om olyckan nu skulle vara framme och ni får en majoritet av väljarna bakom er? Vilken bostadspolitik kommer ni att föra? Hur lätt väger Agne Hansson och Olof Johansson i vågskålen i förhållande till Bengt Westerberg, Birgit Friggebo och Carl Bildt? Vem skall väljarna tro på? Jag tror att väljarna får köpa grisen i säcken. Finns det inte en uppenbar risk att frågan återigen dras i långbänk och att de boende kommer i kläm? Enligt vår uppfattning: Svar ja. Jag skall kommentera ytterligare en reservation där moderaterna säger att man ensamma och allena vill avskaffa bostadsbidragen till hushåll utan barn. Vilket råd ger Bertil Danielsson till alla dessa lågavlönade ungdomar och många deltidsarbetande som dagligen brottas med sina bostadskostnader? De skall ju också leva, ha jobb och tak över huvudet. Med er modell skulle de formligen kastas ut på vedbacken bakom ladugården. Detta är ett för oss helt obegripligt resonemang. Vilket besked ger moderaterna till dessa grupper, dvs. hushåll utan barn? Slutligen till investeringsbidraget. Det ingår som en del i skatteuppgörelsen, och skälen till avslag till reservationerna är därför givna. Herr talman! Jag skall något kommentera det som sagts från talarstolen. De borgerliga svartmålar och talar om skuldfällan. Agne Hansson anklagar oss socialdemokrater för att svika de sociala målen. Bertil Danielsson placerar oss i vänsterburen och säger att vi är sanna socialister. Det har aldrig byggts så mycket bostäder i landet som under det senaste året. Sedan säger Bertil Danielsson att moderaterna i sina förslag när det gäller boendet aldrig ens varit i närheten av de höjningar som vi socialdemokrater föreslår. Men tala då om, Bertil Danielsson, att ni snabbt vill få bort varje form av subvention för hus byggda före 1975. Det betyder en hyreshöjning på 400 kr. i månaden. För den som bor i ett hus byggt 1985 betyder borttagandet av subventionerna en hyresstegring på 3 670 kr. i månaden. Så kan man fortsätta. Herr talman! Det är när man börjar bryta ned dessa siffror för det enskilda boendet som man börjar förstå att moderaternas krav är mycket långtgående. Bertil Danielsson har totalt missuppfattat situationen. Vårt förslag är inget hot mot ägandet, det kommer tvärtom stimulera ägandet. Folkpartiet yrar om Östeuropa och öststaterna. Erling Bager säger att man i folkpartiet i viss mån är beredda att fördela över tiden. Vad är ''i viss mån'', osv.? För att stimulera den internationella konkurrensen har regeringen lagt fram förslag, och när det gäller material till byggmarknaden är gränserna numera öppna. Det finns exempelvis i Värmland många byggfirmor som kommer från Norge och som klarar konkurrensen mycket bra, och det ställer vi upp på. Jan Strömdahl tog upp frågan om en viss nettoandel, dvs. att den procentuella andelen av en industriarbetares inkomster som går till hyran bör ligga inom vissa gränser osv., och han hänvisar till utlandet. Detta går inte att jämföra, eftersom vi i det här landet har en betydligt högre förvärvsfrekvens. När båda makarna arbetar hamnar man någonstans nära de tal som nämndes i denna del. Sist till förvärvsstödet för barnfamiljerna. Vi hoppas självfallet att det skall komma igen så snart som möjligt. Till Claes Roxbergh vill jag säga att vi också hoppas att kommunerna så snart som möjligt tar itu med de ekologiska frågorna. Jag sitter själv i miljöskyddskommittén, och även där tar vi upp dessa frågor.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 Jag hoppas verkligen att oppositionen och de borgerliga förklarar var de står i dessa frågor och att ni inte går från denna talarstol utan att klart ha redovisat ert förslag. Vilket förslag ska ni lägga fram efter valet hösten 1991?

Herr talman! Jag ställde ett antal frågor till majoritetens företrädare, dvs. Magnus Persson. Han har underlåtit att på något sätt ge ett svar på mina frågor om den socialdemokratiska bostadspolitikens misslyckande och ett svar på varför hyrorna stiger så rekordartat, varför byggnadskostnaderna har rusat i höjden, varför bostadsbristen har brett ut sig och varför pensionärerna nu från den 1 januari inte har råd att bo i sina lägenheter. På detta har jag inte fått några svar men däremot en kanonad av felaktiga påståenden och ett antal frågor. Magnus Persson säger att de borgerliga partierna gömmer sig i en gemensam reservation. Det är kanske inte att betrakta som att vi gömmer oss när vi öppet redovisar våra ståndpunkter i offentliga handlingar som kan läsas av envar i detta land. Det är inte precis att gömma sig. Vi redovisar vad vi är ense om, och det är inte så litet som vi är ense om. Det är en god grund att bygga vidare på. Vi säger nej till räntelån. Vi vill ha ett annat förenklat system som vi kallar för enhetslån, reparationsfonder och markvillkor bort m.m. Dessutom har vi en inriktning som i långa stycken är likartad, även om formuleringarna kan vara något olika. Magnus Persson gjorde sedan ett utomordentligt viktigt erkännande. Jag har visserligen misstänkt att villaägarna skall klara en hel del i det här landet, men att man skulle gå så långt som Magnus Persson nu ger uttryck för trodde jag dock inte. Magnus Persson sade nämligen följande: Räntelånen har vi infört för att få ordning på landets ekonomi -- vi skall få ordning på landets ekonomi genom räntelånesystemet. Visserligen är villaägarna och andra boende i detta land tåliga, men att de ensamma skulle klara den socialdemokratiska krisekonomin tror jag dock inte är möjligt. Detta kan vara en förklaring till varför man slår till så ohämmat och hänsynslöst mot många boende i detta land. Det är avslöjande och tyder inte på någon särskild nyansrikedom när det gäller att ordna ekonomin och förhållandena för de boende i Vi moderater vill inte ta bort bruksvärdessystemet. Vi vill förändra det och låta lägesfaktorn få ökad betydelse, och besittningsskyddet skall vara kvar. Vi vill heller inte slänga ut några människor på vedbacken bakom ladugården. Vårt samhälle är urbansierat, och antalet vedbackar och ladugårdar är ganska begränsat. Jag tror inte att den bilden är särskilt gångbar. De hyreshöjningar vi föreslår är mycket måttliga. De som socialdemokraterna nu i praktiken har genomfört ligger långt högre än vad vi moderater någonsin har föreslagit eller ens vågat tänka.

Herr talman! Magnus Persson började sitt anförande med att säga att han ville ha klarhet i denna sena timma. Också jag hade väntat mig åtminstone något besked om hur man skall stimulera sparandet genom att införa räntelån. Hur skall man lösa problemet med subventionerna genom att införa räntelån där staten tvingas fylla upp med den ena garantin efter den andra för att rätta till snedvridningarna? Det har ju inte givits ett enda lugnande besked till alla de villaägare som kan förlora kontantinsatsen i en situation där de kanske tvingas sälja ett hus och värdet inte uppgår till vad skulden är. Det har inte givits något svar på dessa frågor. Det är därför inte konstigt att människor står frågande inför framtiden. När det gäller den DN-artikel där man påstod att det skulle bli en lägre kostnad i början kom en dementi dagen efter att det tyvärr var en felräkning, Magnus Persson. Det finns i stort sett ingen skillnad mellan de ingångsvärden som finns i dag och ingångsvärdena i det nya systemet, skillnaden är mindre än 300 kr. Däremot skjuter man kostnaderna framför sig. För det första har vi i reservation 50 gett klara besked om att alla som har räntebidrag i nuvarande system kommer att få behålla dem. För det andra kommer ett nytt system principiellt att vara inriktat på räntebidrag och enhetslån eller enhetssubvention, en omfördelning av kostnader över tiden och en stimulering av det enskilda hushållssparandet. För det tredje, Magnus Persson, driver centern självfallet en egen politik. Om det inte funnits några skillnader mellan partierna skulle det inte behöva finnas tre partier, och det är skillnaderna som vi går till val på. Det är inte så att socialdemokraterna i denna riksdag kan sitta och diktera en politik. Jag är övertygad om att räntelånesystemet inte hade sett ut som det nu gör om man inte varit tvungen att luta sig mot vänsterpartiet. Magnus Persson säger att de sociala målen ligger fast, men hur går skattereformen och den hårda beskattningen av boendet ihop med de sociala målen i bostadspolitiken. Hur går de ihop?

Herr talman! Först några ord beträffande det som har stått i DN och om vad Birgit Friggebo har sagt. Vad Magnus Persson åberopar är felaktigt. Det kommer en dementi i morgon. Uppgiften om hyresgästföreningen är inte korrekt. Jag har papper på vad Birgit Friggebo har sagt, och Magnus Persson får gärna studera hennes tal. Magnus Persson frågade om hyressättningen. Som framgår av en reservation i betänkandet vill folkpartiet att man skall använda bruksvärdessystemet som har varit i gång sedan 1974. Vi tycker att lägesfaktorn skall få ökad betydelse, precis som standard och ålder, och vi vill att besittningsskyddet skall vara kvar. Vi tycker att det här är viktigt. Det är inga dramatiska förändringar. Lagstiftningen skall användas såsom den var tänkt. Magnus Persson frågade förut hur en borgerlig bostadspolitik skall se ut. Låt mig först erinra om att folkpartiet under många år pekat på att det är viktigt att minska bostadssubventionerna. Vi sade det även under den förra valrörelsen och fick häftig kritik från socialdemokraterna som attackerade oss för att vi ville minska bostadssubventionerna. Statsminister Ingvar Carlsson sade att socialdemokraterna inte ställer upp på några andra förändringar vad beträffar kostnader och hyror än vad de sedvanliga förhandlingarna medför. Tre veckor efter förra valet halverade man räntesatsen på ROT-lånen och tvingade upp kostnaderna. Förslaget lär ha legat klart på finansdepartementet under valrörelsen. Under åren som har gått efter valet har man höjt de garanterade räntorna vid några tillfällen. Det ligger nu ett nytt förslag till riksdagen, där socialdemokraterna vill höja de garanterade räntorna med 600 milj.kr. Folkpartiet kommer att stödja förslaget. Vi sade redan i valrörelsen att det är viktigt att arbeta så här. Socialdemokraterna sade tvärtom. Ni för en politik i valrörelsen, en annan under valperioderna. Vad kommer ni som ställer dessa krav på oss att föra för bostadspolitik i framtiden? Magnus Persson ställer frågor om ålderdomshemmen. Vi har varit överens i utskottet om att rädda ålderdomshemmen och om bygga nya. Det är bra. Vad vi från de borgerliga partierna kritiserar är att informationen, framför allt från boverket inte har fungerat bra. Man har fått dålig information. De tillämpningsformulär som boverket utformat har inte gett de besked som vi tycker är viktiga och som skall nå ut. Vi tycker att informationen skall förbättras. Vi tycker att SBAB inte behöver finnas i statlig regi.

Herr talman! Av Bertil Danielsson fick jag inga besked. Han säger att jag kommer med felaktiga påståenden. Vilka felaktiga påståenden har jag gjort här från talarstolen? De siffror jag har gett här är korrekta och konkreta. De tre borgerliga partiernas förslag har en likartad inriktning, säger Bertil Danielsson. Bockfoten finns någonstans under kappan men man vill inte att den skall synas. Räntelånesystemet är ett led i att få ordning på landets ekonomi. Jag har inte sagt att det är egnahemsägarna som skall svara för det, utan det är hela bostadsfinansieringssystemet. Det här är en av åtgärderna för att klara av den framtida ekonomin. Till pensionärerna gör vi en retroaktiv utbetalning, så de kommer att få sin beskärda del inom kort. Bertil Danielsson talar om mycket måttliga hyreshöjningar med moderaternas förslag. Som jag har visat med siffror, blir höjningarna mycket mycket stora, långt ifrån måttliga. Jag tycker att de borgerliga hela tiden svartmålar och säger att det är dåliga förslag vi kommer med. Så säger centern: Vi har en egen politik. I DN artikeln sägs att vårt system i varje fall inte är sämre utan att det kommer bringa ned kostnaden både för den enskilde och för samhället, och det är därför vi har lagt fram det. När det gäller folkpartiet är frågan om Erling Bagers ord väger tyngre eller om det är partiledaren man skall lyssna på den här gången. Bengt Westerberg har sagt att det i alla fall blir mycket mer marknadsanpassning än vad vi har för närvarande. Är det lägesfaktorn man är ute efter? Att information från boverket skulle vara dålig när det gäller ålderdomshemmen kan inte vi ställa upp på. Jag tror att det här begriper både kommunernas handläggare och andra. Till Jan Strömdahl vill jag säga att jag inte har missuppfattat procentsatsen. När man myntade uttrycket var det ofta en i familjen som jobbade, och då låg bostadskostnaden vid 20 %. Nu är den betydligt högre, men det är oftast två förvärvsarbetande i familjen. Man får se till den samlade inkomst som behövs för att klara boendet och uppehället. Det var detta jag menade i mitt inlägg.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 66 också. Magnus Persson påstår att jag inte gav några besked när jag hade möjlighet att göra det. Ändå kommenterar Magnus Persson de besked jag uppenbarligen gav. Det är ett litet märkligt debattknep att påstå att jag inte gav några besked, när jag faktiskt gjorde det i många hänseenden. Jag hann dock inte med alla frågor. Däremot har Magnus Persson inte på något sätt i sak förklarat den socialdemokratiska politiken och hur de stolta målen och deklarationerna om social bostadspolitik och ett billigt boende går ihop med de faktiska hyresstegringar som har skett. Man får nu rycka ut med särskilda propositioner för att rädda pensionärernas boende. De hade inte haft möjlighet att bo kvar, om man inte gått in på nytt i subventionssystemet. I fråga om räntelånen backar Magnus Persson i varje fall till hälften. Räntelånen är ett led i att rädda den socialdemokratiska krisekonomin. Ett led -- då kan vi säga att det är ungefär hälften. Hälften av den misslyckade ekonomiska politiken skall räntelånesystemet rädda. Men samtidigt påstår Magnus Persson att räntelånen inte påverkar boendekostnaderna på något sätt. Man skall å ena sidan spara ett antal miljarder, hur många är oklart, men likväl skall det inte på något sätt, inte i något hänseende påverka boendekostnaderna eller villaägarnas situation. Det går inte ihop. Antingen är det ena eller det andra påståendet osannt. Det byggs hus ändå, säger Magnus Persson. Nej, det gör det inte. Jag har haft förmånen att besöka ett antal husfabriker den senaste månaden. Sedan ett år tillbaka har orderingången halverats för dessa husfabriker. Vad tyder detta på? Tyder det på att man är opåverkad av den förda politiken? Nej, så är det inte. Man är djupt oroad för framtiden. Man har lagt ut varsel. Man har förhandlat med facket och kommit överens om att friställa ganska många medarbetare på många av våra husfabriker. Det gör man inte för ros skull, Magnus Persson. Det finns anledningar, och detta har den förda politiken som grund. Socialdemokraterna har ett ansvar för att det har blivit på det här sättet. Ge besked: Kommer ni att förändra och gå ifrån detta orimliga system för att rädda de boende och för att klara jobben och byggandet för framtiden?

Herr talman! För klarhetens skull yrkar jag också bifall till reservation 66. Magnus Persson tog upp detta med hyrorna igen. Jag vill bara uppmana Magnus Persson att läsa folkpartiets parti och kommittémotioner där beskriver vi på ett utomordentligt klart sätt hur vi vill att bruksvärdesystemet skall användas och att lägesfaktorn skall få betyda mer, besittningsskyddet är kvar. Nu hoppas jag att det är klart för Magnus Persson hur vi i folkpartiet ser på de här frågorna. Sedan vill jag kommentera några saker som jag inte hann med i den förra replikomgången. Jag vill ta upp detta med ökad konkurrens i byggandet. Det är bra, Magnus Persson, att socialdemokraterna har gått med att man skall ha en öppenhet för de andra nordiska ländernas byggmaterial. Vi i folkpartiet har föreslagit att man skall gå ännu längre och att även europeiska länder i övrigt skall kunna vara med i detta. På det sättet kan vi öka konkurrensen, och vi hoppas att socialdemokraterna också skall kunna ställa upp på att man kan vidga detta. Det är viktigt att öka konkurrensen i byggandet. När det gäller radonfrågan återkommer jag till den här reservationen nr 70. Det är en viktig reservation. Om radonet är en av de allra viktigaste hälsofrågorna vi har i vårt samhälle just nu, varför gör då inte socialdemokraterna mer? När Eric Dahl och ansåg att regeringen måste göra mer för att hjälpa dem som bodde i radonhus. Man skulle få hjälp att sanera. Sedan gick åren och Birgitta Dahl blev miljöminister. Det har hänt förfärligt litet under den tiden, och man har varit saktfärdig. Gränsen för radonhalten har sänkts till 200 becquerel. Det är bra. Men när nu kostnaderna i byggandet ökar visar det sig att radonbidraget inte räcker till. Då måste vi från statsmakternas och partiernas sida ta ansvar. Jag hade hoppats att socialdemokraterna skulle stödja motionerna från centern och folkpartiet. Även miljöpartiet ställer upp på att man skall kunna öka radonbidraget. När det gäller investeringsbidraget ställde folkpartiet upp på att det skall utgå, men inte att man hakar på hela det lånekineseri som socialdemokraterna har med villkor för att det skall utgå. Vi kräver att investeringsbidraget också utgår till frifinansierade hus för permanentboende. Slutligen, Magnus Persson, vad är det för fel på tanken att de boende i en fastighet som berörs av en ombyggnad skall få mer inflytande när man skall fatta beslut om ombygganden? Varför kan inte de få skriva på hyresintyget och inte, som det ofta är nu, ombudsmännen som sitter långt ifrån och som fattar beslut som strider mot deras vilja som bor i fastigheten som berörs. Vad är det för fel på den tanken att de boende i den fastighet som berörs skall få mer att säga till om?
Herr talman! Jag hoppas att vi inte skall utnyttja förlängning av talarlistan, utan att vi använder repliktiden i stället. Det finns ett önskemål här att sluta i tid. Jag har försökt att få klarhet i hur man skall klara samhällsekonomin med räntelån. På vilket sätt man skall göra det, Magnus Persson, men jag har inte fått svar. Vi har hört påståenden om att man skall klara det och det, men hur skall man klara en framtida ekonomi när man måste lägga in nya garantier med ökade subventioner osv.? Hur skall man klara kostnaderna när man vet att en 20 år gammal bostad blir 1 000 till 1 500 kr. i månaden dyrare i kapital och skattekostnader med differentierad fastighetsskatt än vad en ny bostad blir? Det är ju ett orimligt system. Det är dessa frågor jag trodde vi skulle få svar på i kväll. Sedan, herr talman, är jag förvånad över den här debatten på två punkter. Det gäller hur litet bekymrad man är om kostnadssituationen i boendet och att få ett bostadsfinansieringssystem som håller nere kostnaderna och inte skjuter dem framför sig. Jag är bekymrad över hur få besked, eller inga besked alls, vi får från regeringen när det gäller oron för kostnaderna den närmaste tiden. Vad vill man göra för att hålla tillbaka hyrorna och boendekostnaderna nästa år för att klara låginkomsttagarna i ett stabiliseringsavtal där lönerna inte kan öka? Den andra är hur litet av visioner för det framtida boendet som kommer fram i debatten. Det enda som har presterats i den vägen kommer från Claes Roxbergh när han tar upp miljö och resursfrågorna. Vi har inte fått några besked för framtiden om hur man skall lösa resursbiten, energiproblemen och allt det som hör samman med ett mer energibevarande, ett mer miljövänligt, ett ekologiskt bättre anpassat boende, med kretsloppstänkande och mycket annat. Där är naturligtvis radonfrågan, som Erling Bager har berört, mycket viktig på kort sikt. Vi har drivit den frågan länge i centern. Vi kommer naturligtvis, Magnus Persson, att som hittills argumentera och driva vår politik. Vi kommer att försöka att nå resultat på samma sätt som vi har fått igenom fyra tillkännagivanden. Vintertillägget kommer t.ex. att vara kvar tack vare centerns inlägg. Vi har kommit en bra bit på vägen när vi har fått moderaterna att acceptera att vi måste ha räntebidrag även i framtiden. Det är på det sättet vi kommer att fortsätta att påverka politiken i centerpolitisk riktning.

Herr talman! Klockan går och jag skall bli mycket kort. Till Bertil Danielsson vill jag säga att jag fick aldrig något besked när det gäller bostadsbidraget till de ensamstående. Vi skall ta bort det. Hur skall de kunna klara att bo kvar om man tar bort det riktade bostadsbidraget? Det är likadant med fastighetsskatten. Om man tar bort den, hur skall ni kunna finansiera de delarna osv.? Räntelånen är ett led i syfte att dämpa utgiftsexplosionen. Förslaget motverkar även kapitalisering, dvs. den första säljaren kan inte längre tillgodogöra sig den statliga subventioneringen vid försäljning. Det är en viktig del i hela förslaget. Sedan har moderaterna, folkpartiets och centerns svartmålning av det här förslaget inneburit att man börjar permittera på vissa områden. Det får ni själva känna er delaktiga i. Till Erling Bager vill jag säga att den här regeringen har ändå infört ett radonstöd. Det har införts ett radonstöd som i vissa delar har tillmötesgått det oppositionen vill. Man har kanske inte i alla delar kunnat tillmötesgå prisdelen, eftersom det är fråga om medel som också skall dit. När det gäller hyresgästorganisationen är det bara att konstatera att vi har en annan uppfattning. Vi menar att den representativa demokratin innebär att det är organisationen som tillvaratar hyresgästernas intresse osv., och det kommer att så förbli i fortsättningen. Till Agne Hansson vill jag säga att självfallet är vi bekymrade över kostnadsutvecklingen. Men när han efterlyser visioner för den framtida bostadspolitiken kan jag kvittera med att säga att oppositionens förslag inte är speciellt långtsyftande och visionära. Det enda vi får veta är att ni skall komma med ett annat system. Vi har lagt fram ett bostadsfinansieringssystem som vi tror på och som vi tror skall stå sig för framtiden. Sist till vänstern om vad som är en rimlig hyresnivå. Jag tror att i Norge går 36 à 37 % av människors inkomster till bostaden. Här i landet är bostadskostnadernas andel lägre. Jag vill inte låsa mig vid någon procentsats, men jag konstaterar att det är en annan situation än när man utgår ifrån industriarbetarlönen. Herr talman! Jag vill tacka alla meddebattörer för en trevlig debatt och önskar god natt till talmannen och alla övriga.

Herr talman! Två saker, mycket kort. Först småhusbranschen och osäkerheten i fråga om de nya räntelånen. Det är inte någon svartmålning från vår sida som har gjort att det har blivit en sådan oro i branschen. När utskottet var i Småland och besökte några trähusfabrikanter, sade de att den främsta orsaken till att orderingången i år är så liten är osäkerheten kring bl.a. pantsäkerheten för topplån med den nya reformen. Branschen har mer eller mindre ställt ultimatum till bostadsministern: Ordna till detta! Människor vågar inte satsa på att använda lånen. I övrigt är det många andra stora brister som vi har tagit upp, med skuldfällor som gör att folk är osäkra. På min fråga om varför inte hyresgästerna i den fastighet som berörs skall få skriva på hyresgästintyget svarar Magnus Persson att den stora hyresgästorganisationen bäst tillvaratar de boendes intressen. Jag tog ju fram exempel på att de som bor i fastigheten har en annan uppfattning än hyresgästorganisationen. Trots det sitter ombudsmännen och skriver under på någonting som står i motsats till vad de boende önskar. Vad är det detta för demokrati?
Herr talman! Till Erling Bager vill jag säga att det är möjligt att man kan ta fram sådana exempel. Men i stort sett vågar jag påstå att hyresgäströrelsen är en organisation som tillvaratar hyresgästernas intressen på ett bra sätt. Till Bertil Danielsson kan jag bara säga att det är som om han gick bakom plogen på Kalmarslätten. Han kör sin visa och lyssnar inte på sina meddebattörer. Jag tycker att han skall åka hem till Kalmar och lyssna på vårfåglarna, och sedan skall han se efter i protokollet vad han har sagt själv.